Herr talman! Med den uppdelning som vi gjort inför denna debatt har det ankommit på mig att ta upp frågorna kring ungdomar och utbildningen inom arbetsmarknaden. En hel del av dessa frågor har ju redan diskuterats, men det kan kanske finnas anledning att ytterligare beröra ungdomssidan. Herr talman! Det är egentligen paradoxalt att man å ena sidan kan beskåda hur den yngre generationen i dag allt tidigare gör sin entré i vuxenvärlden. De unga är kunskapsmässigt betydligt bättre rustade och har fått intryck från främmande länder och kulturer i betydligt större utsträckning än tidigare generationer. Formellt gör man också sin entré i vuxenvärlden tidigare på grund av lägre myndighetsålder, valbarhetsålder m.m. Å andra sidan får man uppleva att inträdet på arbetsmarknaden — en annan del av vuxenvärldens viktiga scen — för allt större grupper sker allt högre upp i åldrarna. Det finns anledning att fundera något över varför det är så, vilka effekter det framöver kan få och vad man eventuellt kan göra åt detta, om man tycker att denna utveckling inte är särskilt önskvärd.

Man kan fundera över om det utbildningssystem som de unga går igenom på något sätt har misslyckats med att utveckla den fantasi, den talang, den nyfikenhet och den skaparglädje som finns hos de flesta människor. På något sätt är det uppenbarligen så att en hel del ungdomar upplever utbildningstiden — förberedelserna inför arbetslivet — som ganska meningslös. Den ger i alla fall inte så mycket som man hade anledning att förvänta sig och ställa krav på. Det har alltså blivit allt större svårigheter för ungdomarna att ta sig in på arbetsmarknaden. Man kan här peka på några områden. Vi har till att börja med naturligt nog ett problem på grund av den s.k. sextonårspuckel som vi har haft inom utbildningsväsendet. De ungdomar som tillhör denna puckel skall nu slussas vidare ut på arbetsmarknaden. Detta problem är av övergående karaktär, men denna puckel kommer naturligtvis hela tiden att påverka ålderspyramiden. Vi kommer att få en annan struktur på näringslivet framöver, vilket ingående har diskuterats i inledningsrundan. Det är alldeles uppenbart att den förändring av näringslivet som nu sker och kommer att ske framöver kommer att innebära att många arbetstillfällen och många arbetstyper försvinner. Vidare kommer kvalifikationströskeln att höjas. Det innebär också att en hel del enkla arbetsuppgifter, om jag får använda det uttrycket, gradvis kommer att försvinna, vilket ställer en grupp inträdande på arbetsmarknaden inför allt större problem. Samtidigt minskar den traditionella tillverkande industrisektorn, och servicesektorn ökar. Den traditionella servicesektorn i Sverige i dag domineras av den offentliga tjänstesektorn, framför allt gentemot hushållen, där det snart sagt är omöjligt för olika ungdomar att ta sig in utan att passera den offentliga sektorns ansökningsoch meriteringssystem. Detta system innebär i stort sett att den som inte har ett otal meriter icke göre sig besvär. Man har alltså en kraftig tröskeleffekt just inom denna sektor. Det finns ett område som vi från moderat sida upplever som det allvarligaste hindret och som vi vid flera debatter har pekat på, nämligen den bristfälliga yrkesutbildningen. Det är inget tvivel om att svensk yrkesutbildning i dag på vissa punkter är utomordentligt bra. Men det finns alltför stora brister. Utbildningen är för dåligt anpassad till dagens och framför allt till morgondagens krav. Det kommunala skolsystemet — det offentliga skolsystemet — har inte resurser att göra de investeringar som behöver göras i dag och framöver för att tillgodose morgondagens arbetsmarknad. Det sker en för dålig samordning mellan den enskilda och den offentliga sektorn när det gäller utbildningssatsningar, även om det, herr talman, finns lysande exempel på att man har lyckats väl. I dessa fall finns det ett stort intresse från ungdomarna att skaffa sig den praktiska yrkesutbildningen. Ett exempel är den inbyggda yrkesutbildning som finns exempelvis i Skövde på Volvoverken. Det finns många andra exempel som man kan peka på. Vi har tidigare från moderat sida pekat på att den arbetsrättsliga lagstiftningen innebär problem. Dessa problem skall inte överdrivas. Men det är inget tvivel om att den nuvarande arbetsrättsliga lagstiftningen innebär — Prot. 1986/87:94 problem för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden på samma sättsom 25 mars 1987 nivån på ungdomslönerna är ett problem, vilka det tidigare har förts diskussioner om. Det är inte heller något tvivel om att arbetsgivarna i dag föredrar att anställa människor med större yrkeserfarenhet, med större kompetens och med högre lön än ungdomar med lägre. Skillnaden mellan äldrelöner och ungdomslöner är ju mycket liten. Allteftersom dessa problem har blivit tydligare har politikerna på känt manér försökt vidta åtgärder. Socialdemokraterna har inte, som vi uppfattar det från moderat sida, velat angripa orsakerna till ungdomsarbetslösheten. De har friserat symtomen litet grand, men de fundamentala orsakerna har de på något sätt gått runt och inte velat angripa. Detta kommer självfallet att förnekas, och har förnekats, av företrädare för socialdemokraterna. Det kunde vara intressant att exempelvis från Bo Nilsson, som skall företräda regeringspartiet, få veta på vilket sätt socialdemokraterna har angripit de fundamentala orsakerna och bristerna när det gäller ungdomarnas möjligheter att få ett fast fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden. Bristerna i ungdomslagen framträder nu allt tydligare. En alltför liten andel av ungdomarna har slussats in på den privata sidan. Alltför få platser inom ungdomslagen har funnits i den privata sektorn. De platser som där har funnits har kanske varit relativt framgångsrika. Där har inslussningseffekterna på den reguljära arbetsmarknaden varit förhållandevis goda. På den offentliga sidan verkar det mer som om ungdomarna när de kommer in i ungdomslagen börjar nedräkningen och konstaterar att det bara är ett par månader kvar tills de skall sluta sina tjänster. Om ungdomarna däremot kommer in på den privata sidan i ett ungdomslag uppfattär de det som ganska naturligt att de efter de fem sex månader de är inne i ungdomslaget har chans att få komma vidare och få fast tjänst. Det finns alltså en fundamental skillnad, fru talman, mellan de två sektorerna. Det är därför som vi moderater tillsammans med de andra icke-socialistiska partierna så hårt har drivit linjen att man skall ge ungdomarna plats inom den enskilda sektorn. Vi menar att det är alldeles nödvändigt att man får en bättre fungerande yrkesutbildning. Det är klart att ungdomsarbetslösheten är värst för dem som saknar gymnasial utbildning. Men även de som har gymnasial utbildning börjar få problem. Framför allt gäller detta flickor som av tradition, nedärvda mönster, slentrian och bristande förståelse ute i samhället för jämställdheten väljer vissa ganska konventionella linjer. Vi ser ju genomgående att unga flickor och kvinnor är överrepresenterade i ungdomslag och bland de grupper som är föremål för speciella insatser från samhället. Och vi ser det i ett rumsligt perspektiv speciellt i glesbygderna inom stödområdet. Arbetsmarknadsutskottet hade, fru talman, i går och i förrgår förmånen att besöka Jämtlands län. På samma sätt som i andra skogslän ser man där hur denna skeva fördelning mellan pojkar och flickor slår obarmhärtigt i ungdomslagen. Det finns mycket litet av framtidshopp när det gäller att bryta detta skeva könsrollsmönster om vi fortsätter att ha ungdomslagen organiserade på samma sätt som under de gångna åren. Det är därför som vi från moderata samlingspartiets sida vill få en annan tingens ordning. Vi menar helt enkelt att ungdomslagen måste slopas från den 1 januari 1988. 45 Ungdomslagen har i stort sett, kan man säga, konserverat många olägenheter som har funnits på arbetsmarknaden. Nästan alla farhågor som vi varnade för när det gäller ungdomslagen har besannats. Man har fått inlåsningseffekter, och ungdomarna har allt svårare att få kontakt med den reguljära arbetsmarknaden, dock med undantag för de ungdomar som har haft förmånen att få vara i ungdomslag inom den enskilda sektorn och framför allt inom den enskilda sektorn i småföretag, där utslussningen har varit mycket bra. Hade man då, det är en tanke av efterklokhet, hårdare drivit det som de icke-socialistiska partierna drev hårt, nämligen att en större del av platserna skulle ha funnits inom den enskilda sektorn, hade man kanske fått ett bättre resultat av denna verksamhet. Nu vill vi alltså ändra på detta. Vi måste öka mötena mellan ungdomar och arbetsgivare. Strävan måste vara, som vi från moderat sida ser det, att ungdomar på egen hand och med hjälp från skola och arbetsförmedling själva aktivt skall söka ett arbete. Insatserna för att hjälpa ungdomarna skall i första hand vara inriktade på att hjälpa dem att söka arbete och i andra hand på att förbättra deras kunskaper. Först i sista hand skall olika former av arbetsmarknadspolitiska insatser övervägas. Vi föreslår därför att man inför ett nytt system. Vi skissar helt enkelt ett system med ett uppföljningsansvar för 15-19-åringar. Det skulle innebära att eleverna hade möjlighet att först och främst komplettera vissa ämnen som de av någon anledning har valt bort eller har haft för dåliga kunskaper i. De skulle också kunna få komplettera sina kunskaper och höja sina betyg i ämnen där det har visat sig att deras betyg är för dåliga för att de skall kunna komma in på någon vidareutbildning eller någon annan yrkesutbildning. Vi menar också att det finns elever som inte vet, vilket är ganska naturligt i deras ålder, vad de skall syssla med. Det måste därför finnas en bättre vägledning för att de skall få reda på vad de skall läsa i gymnasieskolan. Det finns också en grupp av elever som tydligen har blivit så förstörda, om man får använda det uttrycket, av utbildningen att de är studietrötta och vill ut i praktiskt arbetsliv. Det bör ges ökade möjligheter att få hjälp med detta. Vi föreslår därför att ungdomarna också ges möjlighet till arbetspraktik — allt inom skolans ram. Skolstyrelserna skall liksom nu ha det utvidgade uppföljningsansvaret. Det ankommer på skolorna att via syokonsultorganisationen ha det praktiska ansvaret för att varje elev som inte kan komma in på önskad gymnasielinje får det individuella program som hon eller han behöver. Det innebär kanske i och för sig att man måste utöka antalet syokonsulenter, men vi tror att det kan vara en mycket bra investering, i stället för de speciella ungdomsplatser som nu finns för eleverna att genom praktik pröva olika typer av arbeten. På det här sättet skulle man kunna få ungdomarna att i betydligt mindre utsträckning stå utanför den reguljära arbetsmarknaden och hjälpa dem att få kontakt med normala arbetsgivare och lära sig aktivt umgås i relationen arbetssökande-arbetsgivare. Självfallet menar vi att dessa platser i första hand bör finnas på den enskilda sektorn. Vidare anser vi att statens bidrag till kommunerna bör utformas på liknande sätt som nu gäller för statsbidrag till det kommunala uppföljningsansvaret. Det finns problem med det här systemet, bl.a. därför att det finns arbetslösa ungdomar som är under 16 år. Man får speciellt — Prot. 1986/87:94 uppmärksamma dessa och se hur man kan klara deras situation. 25 mars 1987 Vi föreslår också, fru talman, att man gör insatser för gruppen 20-24 åringar. Antalet ungdomar i denna grupp som står utanför den reguljära arbetsmarknaden ökar. Det bör finnas möjligheter att tillsammans med AMU göra speciella insatser för dessa. En fungerande arbetsmarknad för ungdomarna bör innehålla en rätt till provanställning. Den bör också innehålla en förbättrad lärlingsutbildning, som vi under flera år har argumenterat för i denna kammare. Den skall vara effektiv och ha anknytning till det praktiska arbetslivet. Den ger också möjlighet, fru talman, till en mera spridd yrkesutbildning. Denna bör speciellt gynna glesbygderna. Får jag, fru talman, avslutningsvis säga en liten sak om den andra delen av arbetsmarknaden, nämligen om dem som är något äldre. Det är faktiskt så — det kanske inte många vet — att 75 96 av de människor som är 40 år och över — jag tillhör den gruppen själv — endast har folkskoleutbildning. Det innebär att 75 90 av dem som i dag är ute i praktiskt förvärvsliv, och som i många fall har 20-25 år kvar där, endast har folkskoleutbildning. Det säger sig självt att det med tanke på stora krav på vidareutbildning, fortbildning osv. som framöver kommer att ställas i samband med förändringar i arbetslivet med företagsnedläggningar är nödvändigt att man sätter in betydande insatser för utbildning av denna grupp av människor. Där bör den nya omorganisationen kunna spela en viktig roll. Den bör också i denna situation kunna ge goda möjligheter att stimulera och utveckla enskilda utbildningsgivare, så att olika former av utbildning kan ges ute i företagen på ett spritt sätt, i närhet till företag och anställda och utan att utbildningen koncentreras till ett fåtal orter, vilket gör det ännu svårare för företagen ute i våra bygder att verka. Fru talman!

Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationer som finns fogade till utskottets betänkande.

Fru talman! När vi i dag debatterar arbetsmarknadspolitiken gör vi det i en | tid som domineras av en högkonjunktur. Under denna högkonjunktur har antalet sysselsatta helt naturligt ökat. Varje högkonjunktursperiod har visat en sådan utveckling. Men trots ett gynnsamt läge har vi fortfarande en alltför hög öppen arbetslöshet i vårt land. Detta är således utgångsläget när vi nu skall fatta beslut om arbetsmarknadspolitiken. Utskottets ordförande Lars Ulander talade ifrån den här talarstolen tidigare i dag. Han beskrev utvecklingen på sitt sätt. Det var den gamla vanliga skrytvalsen som han drog. Man kan stillsamt fråga sig om inte Lars Ulander sovit en törnrosasömn under 70-talet och helt plötsligt vaknat upp hösten 1982. Arbetsmarknadsministern började sitt anförande här i dag med att säga att Sverige är ett litet och exportberoende land. Ja, det är vi. Det var just därför 50 vi fick svårigheter 1976. De höga löneavtalen i mitten av 70-talet gjorde att vi tappade många stora marknadsandelar ute på världsmarknaden. Det var ett faktum som alla i efterhand har erkänt. Oljenotan steg kraftigt med ungefär 700 26 under denna period. Det satte djupa spår i bytesbalansen. Nu har emellertid oljepriset sjunkit. Arbetsmarknadsministern försökte här tidigare säga att det inte har någon betydelse. Men det är just därför som vi har plus i bytesbalansen i dag. I och med att vi har ett plus i bytesbalansen, har vi en större politisk handlingsfrihet i detta land. Det är ett faktum och utgångspunkten i dag. Fru talman! Alla politikerområden står i beroendeställning till varandra. Det kan gälla regionaloch näringspolitiken som skall fördela och ge förutsättningar och möjligheter till arbete i hela landet. Övergripande är den ekonomiska politiken som skall ge de resurser som är nödvändiga i ett samhällsbyggande. Vi kan konstatera att resurserna i stor omfattning har fördelats orättvist under senare år. När finansministern får beröm för den ekonomiska politiken, är det inte i första hand från de regioner i landet som utarmas genom befolkningsomflyttning och som dessutom får dras med hög arbetslöshet. Och det borde inte komma beröm från koncentrationsområden där bostadsbristen och miljöproblemen hopar sig. Det är ett faktum att den regionala obalansen har ökat under senare år. Regionalpolitiskt har socialdemokraterna misslyckats. Den höga arbetslösheten tar en alltför stor del av arbetsmarknadsverkets resurser. Kontantutbetalningarna har ökat kraftigt, trots att en tredjedel av de arbetssökande, främst kvinnor och ungdomar, inte har någon ersättning alls. Trots den tredje vägens politik går ca 5 26 av ungdomarna i åldrarna 16—24 år arbetslösa. Det är i stort sett samma antal som för ett år sedan. Sysselsatta personer som arbetat mindre än de skulle vilja göra på grund av arbetsmarknadsskäl uppgick till 255 000 i februari 1987. Antalet arbetssökande med nedsatt arbetskapacitet uppgår till ca 30 000 personer. Detta tyder på att vi har en arbetsmarknad fylld av problem. Att var ung och inte ha något arbete måste vara svårt. Just nu går drygt 30 000 ungdomar utan arbete, och 24 000 är placerade i ungdomslag. När ungdomslagen infördes förutsatte vi att det var en temporär åtgärd i avvaktan på offensivare insatser. Tyvärr har socialdemokraterna onödigt länge klamrat sig fast i ungdomslagen, men deras förkärlek till den offentliga sektorn är väl en bidragande orsak. Efter all kritik som regeringen fått utstå infördes inskolningsplatserna förra året. Arbetsmarknadens parter skulle genom speciella avtal underlätta arbetslösa ungdomars inträde i näringslivet. Den tröghet som parterna visat i detta avseende är under all kritik. Det är ingångslönernas storlek som är det stora hindret. Stillsamt kan man fråga sig: Är det inte bättre att arbetslösa ungdomar får möjlighet till fast anställning till en lägre ingångslön när alternativet är arbetslöshet? Nu hotar arbetsmarknadsministern och kräver besked av parterna före den 10 april i år. Då skall avtalen vara träffade annars faller de avtalsområden utanför systemet som inte ingått avtal. Det hade varit bra om arbetsmarknadsministern i detta sammanhang haft någon uppfattning om ingångslönerna. Arbetsmarknadsministern hade inte behövt slå näven i bordet och se hotfull ut, men en uppfattning kan man ju ha. Arbetsmarknadsministern brukar ha en uppfattning i så många andra frågor. Nu är Bo Nilsson utskottets talesman i den här omgången och han har nu chansen att uttrycka sin uppfattning. Fru talman! Centerpartiet har förordat en parlamentarisk utredning med uppdrag att analysera och lägga fram förslag till lösningar för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden och ett mer sammanhållet ansvar i kommunal regi. I dag har vi flera olika åtgärdspaket för ungdomar — ungdomsplatser, ungdomslag och inskolningsplatser. Slutligen har vi åldersgruppen 20—24 år som har den största arbetslösheten. Vi anser att det skall finnas ett samlat uppföljningsansvar för hela denna ungdomsgrupp. Det måste vila på samhällets ansvar att erbjuda alla arbetslösa ungdomar en möjlighet till yrkespraktik. Huvuddragen i en utredning bör ta fasta på följande: Insatserna bör utformas så att de utgör ett led i ungdomars utbildning, val av yrke och yrkespraktik. Statsbidragsreglerna bör utformas så att det är möjligt för arbetsmarknadens parter att träffa avtal för ungdomar i yrkespraktik på samma villkor som gäller i nuvarande avtal för ungdomar i ungdomsplatser. Vi är medvetna om att en utredning och efterföljande åtgärder tar sin tid. I avvaktan på att reformen genomförs förordar vi heltidsarbete i ungdomslag och en ökad satsning på inskolningsplatser. Fru talman! Alla har rätt till den sociala trygghet som ett arbete innebär. Det gäller inte minst de människor som drabbats av olika former av arbetshandikapp. Målsättningen måste vara att dessa grupper i så stor utsträckning som möjligt skall beredas arbete inom det ordinarie arbetslivet. För grupper som har det svårt att göra sig gällande på arbetsmarknaden krävs särskilda insatser av samhället. Det är mot denna bakgrund oroande att antalet arbetslösa med någon form av arbetshandikapp ökat under 1986. Centerpartiet anser att det är nödvändigt att öka ansträngningarna för att underlätta för arbetshandikappade att komma in på arbetsmarknaden. Vi förespråkar ett generösare lönebidrag inom näringslivet, vilket skulle underlätta utslussningen från Samhällsföretag och när arbetshandikappade söker ett arbete. Det bör även finnas möjligheter att efter särskild prövning för svårplacerad arbetskraft medge en bidragsnivå, som motsvarar de regler för lönebidragsanställda som gäller inom statliga myndigheter och allmännyttiga organisationer. Vidare vill vi pröva de flexibla bidragsnivåer mellan 25 och 90 Z& som AMS har hemställt om. Den minskning med 300 lönebidragsplatser vid statliga myndigheter som arbetsmarknadsministern förordar och som utskottsmajoriteten anammar motsätter vi oss. Det kan inte vara trovärdigt att dels säga sig värna om de arbetshandikappade, dels sänka ambitionsnivån. Fru talman! Samhällsföretagsgruppens verksamhetsidé är att bereda arbetshandikappade meningsfullt och utvecklande arbete där inga andra alternativ finns. Samhällsföretagsutveckling från tillkomsten 1980 fram till 1986 kännetecknas av ett ökande antal sysselsatta arbetshandikappade, och därmed bättre utnyttjande av fasta kostnader och till följd därav en minskad kostnad per arbetstillfälle. Enligt en rapport från riksrevisionsverket beräknas de sammanlagda statsfinansiella besparingarna under verksamhetsåret 1985/86 till drygt 600 milj.kr. Samhällsföretag redovisade i en rapport 1986, utförd av en Prot. 1986/87:94 utomstående forskargrupp, att en nyanställning inom företagsgruppen 25 mars 1987 innebär en samhällsekonomisk vinst på 16 000 kr. per anställd. Det är mot denna bakgrund av ett ökat antal arbetslösa arbetshandikappade samt en positiv utveckling inom Samhällsföretag som centerpartiet nu förordar en utökning av antalet timmar med 1,2 miljoner till totalt 31,5 miljoner. En sådan utökning underlättar bl.a. möjligheten att bereda förståndshandikappade arbete. Vårt förslag kommer att leda till minskad påfrestning på statens budget, speciellt på sikt. Vi föreslår att regeringen senast i samband med kompletteringspropositionen återkommer med förslag till omfördelning mellan olika kostnadsställen på arbetsmarknadens område för att ge ekonomiskt utrymme för insatser i syfte att bereda flera arbetshandikappade ett meningsfullt arbete. Fru talman! Arbetsförmedlingens uppgift är att underlätta den nödvändiga anpassningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Det är en självklarhet att arbetsförmedlingen hjälper och stödjer de arbetssökande som har svårt att erhålla en varaktig anställning. Det måste också vara en uppgift för arbetsförmedlingen att aktivt undersöka vilka arbeten som kan finnas att tillgå. Arbetsförmedlingen har i dag en monopolställning där effektiviteten och servicen kan eftersättas. Vi anser därför att en översyn av arbetsförmedlingslagen bör komma till stånd med syfte att lägga fram förslag om alternativ till de offentliga arbetsförmedlingarna. Den decentralisering som nu pågår inom arbetsmarknadsverkets område är positiv. Man beräknar att 350 tjänster kommer att placeras ut på arbetsförmedlingarna. Vi vill understryka vikten av att man går vidare på den | inslagna vägen och fortsätter decentraliseringsarbetet. Ett sätt att ytterligare | rationalisera är att ändra lagbestämmelserna om allmän platsanmälan. I dag | åtgår onödig tid både för arbetsgivare och arbetsförmedlare när kortvariga ; arbeten måste anmälas. Vi föreslår att arbete som varar kortare tid än 30 dagar inte skall behöva anmälas till arbetsförmedlingen. Fru talman! Som ett led i vår strävan att effektivisera arbetsförmedlingsarbetet och med den förstärkning som sker genom decentraliseringen anser vi att regeringens förslag om ytterligare 250 nya tjänster skall avvisas.

Fru talman! Rätten till arbete kan aldrig förverkligas hand i hand med storfinansen. Svensk arbetsmarknadspolitik fortsätter att utvecklas på kapitalets villkor. Det hotar att undergräva samhällets utveckling och framtid. Jag vill här nämna några utvecklingsdrag som förstärker arbetslöshet och undersysselsättning. Kapitalets exportinriktning innebär utlandsinvesteringar och kapitalexport med stora förluster av jobb i Sverige. Storfinansens alltmer tilltagande internationalisering hotar Sveriges självständighet. Otillräckliga investeringar i svenskt näringsliv undergräver sysselsättning och en effektiv hemmamarknad. Sverige blir alltmer utlandsberoende. Importen av insatsvaror skapar balansproblem. Regeringen har anpassat Statsföretag och löntagarfondernas roll till kapitalets exportinriktning. Den nya tekniken slår ut mängder av arbeten, när den utformas på 53 grundval av nuvarande marknadsförhållanden. Den offentliga sektorn stryps. Den underordnas storfinansens ideologiska inriktning mot privatisering och skjuter tillbaka en utveckling av den offentliga sektorn, där servicebehov, sociala och kollektiva behov är grunden för en arbetsskapande politik. Sextimmarsdagen används inte som ett medel att förhindra arbetslöshet. I stället föder dagens arbetstidspolitik nya arbetslösa och utslagna. Regioner och miljö utarmas i brist på investeringar och en arbetsskapande politik. Regeringens ekonomiska politik skapar arbetslöshet och undersysselsättning, och målsättningen arbete åt alla syns alltmer främmande. Utvecklingen på kapitalets villkor innebär kraftiga regionala obalanser. Äldre arbetskraft slås ut från arbetsmarknaden. Ungdomen får allt svårare att få ett fast jobb. Kvinnorna har de sämst värderade jobben, lägsta lönen samt de sämsta arbetstiderna. De arbetshandikappades plats på arbetsmarknaden minskar. Kvar på arbetsmarknaden blir dels de välutbildade och s.k. duktigt folk med hög lön och förmåner, dels de med begränsade kunskaper och låg lön. Ungdomsarbetslösheten är i grunden en del av den övriga arbetslösheten. Den är alltså inget problem för sig utan en del av allt det övriga. Men arbetslösheten bland unga människor är ändock särskilt allvarlig, eftersom det handlar om deras första möte med arbetsmarknaden. På sikt kan därför unga människor som tvingas till arbetslöshet få betydligt större problem än äldre. Detta konstaterande innebär dock inte att det finns några genvägar i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Fasta jobb till de unga kan skapas endast med en politik som avser att tillfredsställa en rad mänskliga behov vad gäller vård, omsorg och utbildning och vad gäller utveckling av samhällsägd förädlingsindustri. Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har i vårt land försökt göra kampen mot ungdomsarbetslösheten till en fråga om att komma på nya typer av särlösningar, vilkas främsta syfte tycks ha varit att dölja de besvärande ungdomsarbetslöshetssiffrorna. Oavsett om namnet varit yrkesintroduktion, ungdomsslussar, ungdomsplatser eller ungdomslag så har de ett gemensamt: det handlar om särlösningar som gör att de unga försvinner ur den officiella arbetslöshetsstatistiken och att alla dessa sysselsättningar är lågt eller mycket lågt betalda, vilket gör det omöjligt att leva på dem. Nu har det också kommit frontalangrepp på ungdomen som hellre tar bidrag från arbetslöshetskassan än arbetar. Detta är rent nonsens, och jag hoppas verkligen att socialdemokraterna här hjälper till att försvara ungdomarnas demokratiska rätt att välja arbete. Inskolningsplatser är det senaste draget för att dölja arbetslösheten. Våren 1986 röstades förslaget igenom, och i höstas slöt LO-PTK och SAF avtal om inskolningsplatserna. Förslaget påstås ge de unga en chans att få en plats i industriarbete. Det låter vackert, men närmare studerat handlar det inte om annat än statssubventionerade provanställningar. Faktum är att för den sexmånaders anställning som inskolningsplatserna handlar om har arbetsköparen trumf på hand. Arbetsköparen avgör vem som skall anställas. Dessutom får han halva lönen betald av staten för arbetsuppgifter som ändå — Prot. 1986/87:94 skulle varit nödvändiga att utföra. När de sex månaderna gått avgör 25 mars 1987 arbetsköparen hur det blir i fortsättningen. Med andra ord gäller det en provanställning som är statssubventionerad. De 250 miljoner som regeringen lägger ned på projektet skulle komma till mycket bättre användning, om de satsades på nya jobb inom sjukoch hälsovård, barnomsorg, fritid och kultur, där de unga skulle kunna ges nya fasta jobb med riktiga löner. I många av de specialåtgärder och särlösningar som finns i dag döljer sig också en mycket orättvis behandling av ungdomen, inte minst då lönemässigt. Det är en orättvisa mot de unga, vilken skiner igenom också på andra områden, exempelvis när det gäller studiestöd och studielån. I hela samhället kan en otäck tendens märkas, där ungdomarna anses som ”mindre värda” och tillåtna att angripa. Det har inneburit att myndighetsåldern i vårt land snart bara i teorin är 18 år men på allt fler ställen i praktiken är 20 år. Detta gäller inte minst på arbetsmarknaden. Denna samhällsutveckling hotar redan i dag ungdomens rätt och värdighet. Det är för att bryta denna tendens och farliga ungdomsfientliga utveckling som vpk med all kraft kämpar för ungdomens rätt till fasta jobb med lön att leva på. Vi vet att stora behov finns i samhället. Genom att tillfredsställa dessa behov skapas också fasta och nya jobb. Denna syn är den verkligt optimistiska och offensiva. Vi tror i och för sig att ungdomskooperativ, rättvisa lärlingssystem och rejäla yrkesutbildningar kan spela en positiv roll för ungdomen. Men i grunden är problemet med ungdomsarbetslöshet mycket djupare och måste därför också bekämpas med en politik som syftar till fasta jobb med lön att leva på. För att nå dit krävs utöver åtgärder för att tillfredsställa en rad samhälleliga behov också kraftåtgärder mot storkapitalets penningspekulation och kapitalexport och för skärpt beskattning av storbolagens vinster. För ungdomen, som för alla andra, gäller att arbetslösheten kan bekämpas effektivt bara om kapitalets makt och inflytande bryts och ersätts med en långsiktig planering av landets ekonomi, näringsliv, offentlig sektor och arbetsmarknadspolitik. Fru talman! I en länsstyrelseprognos inför år 2000 kan man läsa att Norrland kommer att förlora ca 25 000 sysselsatta och att Bergslagen kommer att förlora mellan 25 000 och 40 000 invånare. Prognoserna när det gäller sysselsättningen pekar på att Stockholm kommer att öka med ca 105 000 invånare fram till år 2000. Det som är oroande med prognosen från länsstyrelserna är att man har gjort sådana prognoser förut och att dessa på ett skrämmande sätt har slagit in. Då kan man fråga vad socialdemokraterna tänker göra för att prognosen inte skall förverkligas. Det skulle vara intressant att veta. Det har en avgörande betydelse för arbetsmarknadspolitiken i Bergslagen, i Norrland och i andra sysselsättningssvaga regioner. IT arbetsmarknadsutskottets betänkande talar man om en uppbromsning av den offentliga sektorns expansion med minskat utbud av nya arbetstillfällen. Det är snällt sagt. I stället för uppbromsning borde man kanske ha skrivit tvärstopp. 55 Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till alla de reservationer i det föreliggande betänkandet som är undertecknade av vpk:s företrädare.
Fru talman! Låt mig börja med några citat: ”Den höga arbetslösheten, minskad internationell konkurrenskraft, en tilltagande förslumning är tecken på att Storbritannien inte längre befinner sig bland Europas ledande industrinationer. I själva verket torde dock mer än 4 miljoner britter vara arbetslösa, eller att ca 17—18 90 av den yrkesverksamma befolkningen saknar arbete. I vissa stadsdelar av Liverpool kan arbetslösheten uppgå till hela 70 96 och i ungdomsgrupperna på sina håll 90 96.” Detta är uppgifter hämtade från en reseberättelse om en studieresa som några skånska socialdemokratiska riksdagsledamöter gjort i England. För oss i Sverige har dessa uppgifter intresse av flera skäl. Dels är de bevis för hur det ser ut i länder runt om i Europa, dels visar de hur det ser ut i länder som styrs med andra mål än våra, t.ex. om arbete åt allt fler. Men det kanske viktigaste är hur hårt en konservativ borgerlig politik drabbar unga människor. Dessa uppgifter kan alltså tjäna som en varning för oss svenskar, och då inte minst för våra ungdomar. Mycket har redan sagts om ungdomsfrågorna i dagens debatt, men jag har fått i uppdrag att beröra ungdomsoch arbetsmarknadsutbildningsfrågor i årets betänkande 11 från arbetsmarknadsutskottet, och det tänker jag göra från mina och utskottsmajoritetens utgångspunkter. Låt mig dock börja med att något kort redovisa siffror avseende arbetsmarknadsituationen i vårt land — sådana har ju också varit uppe. Sedan vi socialdemokrater tog över majoriteten 1982 har det skapats ca 130 000 nya jobb i landet. Antalet arbetslösa har sjunkit från 176 000 den sista månaden med borgerligt styre till 94 000 eller 2,2 90 i februari i år. Antalet sysselsatta i vårt land var i februari 4 266 000. Om man till detta lägger att antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder sjunkit med över 15 000 från förra året till ca 168 000 i februari i år, så kan man med fog säga att det finns många ljuspunkter på den svenska arbetsmarknaden. Man kan också med fog säga att aldrig har så många svenskar haft arbete som just nu. Detta får absolut inte tolkas som att vi är nöjda. Så länge någon som vill och kan arbeta inte har fått jobb är vi socialdemokrater inte färdiga med vårt arbete. Också när det gäller ungdomarna på arbetsmarknaden finns det trots den allvarliga situationen en del ljuspunkter. 1982 fanns i genomsnitt 52 000 arbetslösa ungdomar, mot 39 000 under 1986. Lägger man ihop antalet arbetslösa ungdomar med antalet i åtgärder finner man att siffran 1982 var 90 100 men har nu sjunkit till 81 200. Och antalet sysselsatta ungdomar har ökat från 633 000 till 653 000, alltså en ökning med 20 000. Det finns alltså, inte minst tack vare vår arbetsmarknadspolitik, en del resultat som blivit betydligt bättre sedan det här landet återigen fick en kraftfull ledning efter 1982 års val. Men nu vill vi arbeta vidare. I årets budgetproposition redovisas nya satsningar för att ytterligare minska arbetslösheten. När det gäller ”mina” områden, ungdomsåtgärder och utbildning, är det framför allt tre frågor på — Prot. 1986/87:94 ungdomsområdet som jag vill beröra, varav den första är den kraftiga 25 mars 1987 satsning på förstärkningen av arbetsförmedlingen som Lahja Exner kommer att ta upp men som jag tror har mycket stor betydelse för de unga arbetslösa. Den andra frågan är att handikappade ungdomar med varaktigt funktionshinder bör få rätt till arbete i ungdomslag upp till 25 års ålder. Detta är en mycket viktig förbättring för dessa ungdomar, som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Den tredje frågan gäller åtgärderna för ungdomarna under 20 år, där inskolningsplatserna i det enskilda näringslivet är det senaste tillskottet. Arbetsmarknadens parter har nu träffat överenskommelser inom ett antal avtalsområden om villkoren för inskolningsplatser. På de stora avtalsområdena har man dock tyvärr inte hittills lyckats åstadkomma något avtal, och jag vill från denna talarstol framföra ett önskemål — ett krav, om ni så vill — att parterna anstränger sig ytterligare för att bli överens. Denna fråga har utomordentligt stor betydelse för våra ungdomar. Jag vill i likhet med vad som står i propositionen understryka att inskolningsplatserna inte skall vara den normala vägen ut i arbetslivet utan bör utnyttjas med urskiljning för dem som verkligen behöver dem. Budgeten ger möjlighet till 10 000 inskolningsplatser, och jag tror att alla behövs för att minska arbetslösheten ordentligt för våra ungdomar. De borgerliga partierna har i ett stort antal motioner och reservationer till betänkandet redovisat sina avvikande meningar i förhållande till vår politik. Jag vill härmed yrka avslag på samtliga dessa. Också på vpk:s alternativ yrkas avslag. Låt mig kort beröra alternativen, som jag tycker är betydligt sämre än våra, dvs. de socialdemokratiska. Låt mig börja med moderaterna. De börjar med att i vanlig ordning litet lättsinnigt påstå att om vi bara fick ett nytt skattesystem så skulle också ungdomsarbetslösheten, precis som alla andra problem, minska. Jag tvivlar på att ens moderaterna i sin egen kammare tror på detta längre. Här vill jag kommentera något av vad som sagts i debatten hittills. Moderaterna har sagt att de vill slopa ungdomslagen så snart som möjligt. Behåll ungdomslagen, utropade Charlotte Branting. Centerpartiet var någonstans mittemellan. Detta är ett exempel på enigheten i det borgerliga alternativet. Innan jag går in på att behandla de moderata förslagen måste man ställa sig frågan vad som har hänt. Moderaterna har i flera år krävt att det skall ordnas fler ungdomsplatser i det privata näringslivet. När det nu kommer ett alldeles utomordentligt förslag från oss, yrkar moderaterna avslag, efter att så sent som i kompletteringspropositionen i våras ha sagt ja. Det vore nyttigare, tror jag, för er moderater att ta ett samtal med era vänner på SAF än att både yrka avslag på vårt goda förslag och just nu komma med ett eget, nytt förslag. Så har moderaterna i motion 260 faktiskt ambitiöst försökt att göra ett eget alternativ med arbetspraktikplatser efter tre månader. En arbetspraktikplats skulle vara i sex månader, för att ungdomen sedan skulle påbörja en ny period utan arbete och utbildning. Några frågor till Anders G Högmark är befogade: Hur skulle ungdomarna klara sig de långa perioderna med eller utan lön — inte bara ekonomiskt utan även socialt? Hur är det med inlåsningseller kanske utelåsningseffekterna i ert förslag? 57 När det gäller ert förslag till yrkesutbildning tycker jag att vi tar diskussionen härom när förslaget till ÖGY kommer. Också jag tycker för övrigt att det finns en del brister, men jag menar att förhållandena kommer att bli bättre enligt de förslag som kommer i den nya propositionen. Till sist vill jag när det gäller de moderata förslagen ta upp ekonomin. Här vill moderaterna ”spara” 150 miljoner på åtgärder för ungdomarna. En misstanke slår en omedelbart: Är detta det verkliga skälet till de stora förändringarna i era förslag, eller kommer besparingarna också på detta område före det viktiga och nödvändiga arbetet att skapa jobb till våra ungdomar och se till att de kommer in på arbetsmarknaden? Också i dag har moderaterna presenterat litet fler uppgifter om hur man vill underlätta för ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden. Det är försämringar för ungdomarna och folket på arbetsplatserna som man tror är receptet. Jag delar inte den uppfattningen. Så över till folkpartiet. De vill sänka arbetsgivaravgiften med 10 90, 7,5 Jo, 5 Jo och 2,5 0 för den som har anställda eller anställer ungdomar för resp. år 1-4. Detta skulle kosta mellan 1 1/2 och 4 miljarder kronor, har det sagts— det finns litet olika uppgifter. Om alla 650 000 skulle få del av bidragen skulle detta bli en både dyr och ineffektiv reform. Det måste vara betydligt bättre att, som vi gör, satsa på selektiva åtgärder, dvs. på de ungdomar som verkligen behöver hjälp med att komma in på arbetsmarknaden. Detta folkpartiförslag, som såvitt jag förstår bl.a. skulle vara en relativt generös gåva till arbetsgivarna, skulle om man i stället fördelar summan på de 39 000 arbetslösa ungdomarna ge ca 80 000 kr. till var och en av de arbetslösa. Här vill man erinra om vitsen att den förste folkpartisten var Kristofer Columbus — när han åkte hemifrån visste han inte vart han skulle hän, när han kom fram visste han inte var han var, när han kom hem visste han naturligtvis inte var han hade varit, och alltihop förmodligen för lånade pengar. Ett annat förslag som folkpartiet har, tyvärr tillsammans med moderaterna, är att sänka lönerna för de unga. Detta förslag är inte bra. För det första visar det engelska exemplet att företagen inte anställer fler ungdomar av detta skäl, för det andra är det ju kutym i vårt land att parterna på arbetsmarknaden förhandlar och blir överens om lönerna utan politisk inblandning. Jag tror att det vore en fördel om vi gav dessa parter ett fortsatt förtroende. Och jag vill gärna hemställa om att ni tar tillbaka dessa förslag eller åtminstone erkänner att de är fel — eller att de inte har någon verkan. Det kan kort tilläggas att våra ungdomar, som i dag har svårt att klara hyra och andra levnadskostnader, skulle få det än svårare med borgerlig politik, och det är väl ingen överraskning. Jag vill gärna fråga centerns och folkpartiets företrädare om de verkligen ställer upp på alla dessa moderata förslag till försämringar för ungdomar — och på arbetsmarknaden — för att få in ungdomarna i jobb, om det inte är bättre att göra arbetsmarknaden attraktiv och därmed öka ungdomarnas intresse för att komma in i näringslivet. Till centern och folkpartiet vill jag säga att jag inte tror på några nya stora utredningar om ungdomsfrågorna. Under er regeringsperiod höll ni på mycket med utredningar och diskussioner. Det längsta ni kom till var, om jag minns rätt, ett förslag till uttalande om att ungdomarna skulle få arbete, utbildning eller praktik. Men detta var ju inte värt någonting i verkligheten, utan det var först när vi tog över som det blev konkreta åtgärder för att det skulle bli lättare för ungdomarna att få jobb. I dag vill centern inte tala så mycket om arbetsmarknadspolitik utan mera om regionalpolitik. Till det kan man kort säga, att när ni tidigare pratade om arbetsmarknadspolitik blev det inte så mycket av, när ni skulle göra det tillsammans med moderaterna. Jag tror att detsamma gäller i fråga om regionalpolitiken. Jag tror inte att ni kommer så långt tillsammans med era kompisar. Centern har också sagt att man vill öka antalet inskolningsplatser från 10 000 till 15 000. Det är naturligtvis bra i och för sig att ha höga ambitioner. Men det gäller ju också att vara realist. Om det nu skulle visa sig att vi kan träffa dessa avtal och att vi behöver fler platser, så är jag ganska säker på att vi är beredda att ta upp det förslaget — men först då avtal har träffats och behovet föreligger. > Centern har också ett förslag om ett kommunalt uppföljningsansvar för alla ungdomar mellan 16 och 24 år. Detta uppföljningsansvar kommer bl.a. att beröras i den ÖGY-proposition som jag har nämnt. Men jag vill också understryka att det finns ett statligt huvudansvar för arbetsmarknadspolitiken. När vi i fjol diskuterade Örebroförsöket — när Örebro hade ett uppföljningsansvar till 24 år — var centern överens med oss om att det skulle avvecklas. Och i dag ställer man krav som innebär att kommunerna skall ha detta uppföljningsansvar. Till vpk vill jag säga att när man hörde Karl-Erik Persson tala var det elände och åter elände. Jag undrar faktiskt om han lever i verkligheten, när han talar om hur dåligt det var för alla grupper på den svenska arbetsmarknaden. Jag har försökt redovisa hur det ser ut enligt statistiken, och jag tycker inte att det stämmer med vad Karl-Erik Persson säger. Därmed är inte sagt att vi inte har mycket kvar att göra. Men jag tror att det är rätt bra om man i en sådan här debatt försöker hålla sig till verkligheten. Det sades här också i debatten från vpk att vpk:s åtgärder syftade till fasta jobb för ungdomarna. Jag vill påstå att våra åtgärder också syftar till fasta jobb för våra ungdomar. Sedan yrkar vpk avslag på förslaget om inskolningsplatserna. Det tycker jag är olyckligt. Det är viktigt att ungdomarna i stor utsträckning kommer ut i näringslivet, ty det är där som förhoppningsvis många skall finna sin framtid. Men det är enligt min mening också viktigt att göra allt för att ett arbete i industrin skall få högre status, och därmed finns anledning till besvikelse över vpk-förslaget. Jag vill alltså ännu en gång yrka bifall till förslaget om inskolningsplatserna. Vpk:s ensidiga satsning på den offentliga sektorn är varken realistisk eller kanske ens önskvärd. Dessutom är det knappast möjligt att finansiera de 4 miljarderna. Hade jag nu inte utnämnt Kristofer Columbus till folkpartist, så hade han legat väl till för att bli vpk-are. Fru talman! Med hänvisning till vad jag här sagt och till vad utskottet skrivit om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 11 i ungdomsavsnittet och avslag på samtliga motioner och reservationer. Låt mig så gå över till arbetsmarknadsutbildningen, som är ett högt prioriterat område i den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Vi föreslår 5 000 nya platser i förhållande till förra årets budgetproposition. Detta innebär ett medelsanslag om hela 2 350 milj.kr. Moderaterna tar i denna fråga, precis som i alla andra, upp privatiseringens välsignelse. Jag måste säga att jag inte tror mycket på det moderata receptet. När det gäller förslaget om datautbildning för korttidsutbildade så går moderaterna emot — som vanligt, höll jag på att säga. När det gäller åtgärder för dem som har det sämst ställt är moderaterna som alltid säkra motståndare. Folkpartiet vill anvisa ytterligare 5 000 platser i förhållande till vårt förslag. Det är möjligt att vi under året — om det behövs — kommer tillbaka och är beredda att anvisa ytterligare medel till AMU. Om det finns ett sådant behov, kan det vara lämpligt att återkomma i kompletteringspropositionen. Finansieringen är vi däremot inte med på. Folkpartiet vill skära ner ytterligare på medlen för beredskapsarbete, till 50 20, och det anser vi vara ett dåligt finansieringsalternativ. Sedan vill jag upplysa folkpartiet om att det inte är 110 milj.kr. som är anvisade till inskolningsplatserna, utan 250 milj.kr. Men en skillnad på några miljoner kan ju inte ha så stor betydelse, utan det viktigaste är att vi är överens om inskolningsplatserna. Till vpk vill jag säga att det inte är sant — och att det dessutom är försåtligt — då ni säger att arbetsmarknadsutbildningens fördelningspolitiska mål skjuts åt sidan för tillväxtpolitiska. Nu mer än någonsin behövs AMU för att stärka dem som har svårigheter på arbetsmarknaden. Därför vill vi satsa ytterligare medel, dels för dem som har arbete men riskerar att förlora detta, dels för dem som behöver mer utbildning för att få fäste på arbetsmarknaden. Så över till två mera avgränsade krav, nämligen dels folkhögskolekurser för arbetslösa ungdomar, dels kurser för avbytare inom jordbruket. Utskottet delar uppfattningen att folkhögskolorna vid behov skall kunna genomföra kurser för dessa ungdomar. Det får emellertid ankomma på länsarbetsnämnderna att dels bedöma behovet av en sådan utbildning, dels göra erforderlig upphandling av denna utbildning. Vid upphandlingen har länsarbetsnämnderna bl.a. att beakta såväl kostnadssom kvalitetsaspekterna. Charlotte Branting säger sig veta att kurserna inom folkhögskolorna har halverats. Det kan ju bero på att länsarbetsnämnderna vid sin prövning har ansett att de bör skäras ned. Jag tror att det är viktigt, om vi nu skall decentralisera, att länsarbetsnämnderna får denna möjlighet att avgöra beställningen. När det gäller kurser för avbytare inom jordbruket kan sägas att sådana kurser finns på fem orter, nämligen Hörby, Växjö, Lidköping, Töreboda och Eskilstuna. Också här bör det, menar jag, ankomma på länsarbetsnämnderna att bedöma — om det finns behov av ytterligare utbildningskapacitet för utbildning av avbytare inom jordbruket. Det finns också här möjlighet att inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen tillgodose de i motionerna och reservationerna framförda kraven på utbildning. Både centerpartiet och folkpartiet har tagit upp frågor som bl.a. gäller sysselsättningen för handikappade. Lahja Exner kommer att ta upp de frågorna för vår del. Men låt mig här säga, att centerpartiet för två år sedan framförde krav på att Samhällsföretag skulle sänka sin kapacitet med 10 90.1 år kommer krav på utökning, utöver de 600 platser som vi socialdemokrater föreslår. Om man till det lägger att vi vill öka lönebidragsanställningarna med 500 i allmännyttiga företag och organisationer, så kan man ju inte säga som Ingvar Karlsson i Bengtsfors, att det är fråga om sänkta ambitioner. Till sist kan man beträffande arbetsmarknadsutbildningen konstatera att moderaterna även här vill skära ned anslaget. De vill spara 23 milj.kr. Annars kan man notera stor enighet om att denna arbetsmarknadsutbildning är ett mycket viktigt instrument inom arbetsmarknadspolitiken och att den sannolikt kommer att bli än viktigare i framtiden. Fru talman! Med dessa argument och med dem som finns redovisade i betänkandet nr 11 vill jag yrka avslag på reservationerna 12—26, 44—56 och 84—89 samt på de motioner som berör dessa avsnitt. Samtidigt yrkar jag bifall till utskottets hemställan och därmed till proposition 1986/87:100 i dessa avsnitt.

Fru talman! Bo Nilsson gjorde bitvis ett mycket inspirerat inlägg. Han var ute på många världshav. Egentligen kritiserade han de icke-socialistiska partierna för nästan allting. Han gick emot nästan alla förslag från deras sida, om de avvek från de egna förslagen. Han hade själv mycket litet att komma med. Först skulle jag, Bo Nilsson, vilja säga: Låt oss diskutera och debattera med förutsättningen att var och en, från sina utgångspunkter, har ett gott uppsåt. Det är klädsamt och skapar en trevligare debattatmosfär här i kammaren. Det är ju inte första gången vi framför sådana önskemål. I och för sig tror jag att Bo Nilsson delar vår synpunkt. Det var intressant att höra arbetsmarknadsministerns inlägg. Nu återkommer Bo Nilsson till vad hon anförde. Arbetsmarknadsministern sade ungefär detta: Hade vi bara haft inskolningsplatserna, hade betydligt färre ungdomar varit arbetslösa, och andemeningen i vad Bo Nilsson sade var densamma. Om man får anknyta till Columbus irrfärder är det ungefär som om regeringen på något sätt famlar efter Columbi ägg, hårdeller löskokt. Det är tydligen svårt att få det färdigt. Men när det nu förhoppningsvis blir klart före den 10 april, lyder min fråga till Bo Nilsson, som lär få svara: Vad är det för någonting i dessa avtal — i konstruktionen, anställningsformen, lönenivåer eller någonting annat — som kommer att innebära att avtalen blir så utomordentligt betydelsefulla för ungdomarna? Om man får tro arbetsmarknadsministern skulle det komma att betyda att kanske tusentals ungdomar som i dag går arbetslösa söker sig till industrin, återigen den enskilda industri som skall rädda den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken. Är det lönenivån som är så låg att den blir intressant, eller vad är det, Bo Nilsson? Det skulle vara utomordentligt intressant att få veta hur man, innan man vet hur avtalen skall se ut, kan stå och tala som statsrådet: Hade vi bara haft avtalen, skulle så många fler ungdomar ha haft arbete. Vad är det för fel på ungdomslagen, på ungdomsplatserna och allt det andra som gör att man inte har nått det resultat som inskolningsplatserna skall möjliggöra? Det vore, fru talman, utomordentligt intressant om Bo Nilsson här i kammaren gläntade på förlåten. Med de goda kontakter till fackföreningsrörelsen som Bo Nilsson och självfallet Anna-Greta Leijon har — det var kanske för mycket sagt — anar man kanske litet grand vad avtalen kommer att innebära. Då kommer kanske också moderaterna — vilket framgår av vår motion — att tänka att det tydligen har träffats avtal som är så intressanta att de är värda att diskuteras. Vårt uppsåt är gott, och vårt intresse av att lösa problemen är, Bo Nilsson, minst lika stort som regeringens.

Fru talman! Bo Nilsson började sitt anförande med en våldsam sifferexercis i vilken han försökte bevisa hur mycket bättre det är i dag än 1982. Det är alltså fråga om den gamla valsen. Jag vill bara ställa två frågor till Bo Nilsson, som han borde kunna besvara mycket enkelt. Var det en lågkonjunktur 1982? Är det en högkonjunktur i dag? I dag är det ett faktum att ungefär 170 000 personer är föremål för åtgärder. 255 000 personer är delvis arbetslösa. 30 000 ungdomar är arbetslösa, och 24 000 ingår i ungdomslag. Vidare är 60 000 personer över 25 år arbetslösa. Detta är alltså fakta, Bo Nilsson. Centern står inte mitt emellan på något sätt när det gäller ungdomslagen. Vi inom centerpartiet har en mycket klar uppfattning om hur de här frågorna bör lösas. Vi har sagt, att så länge ungdomslagen är kvar, bör man arbeta på heltid där. Vi har tillfälligt accepterat inskolningsplatserna, eftersom vi tycker att det är bra att man inriktar sig på det enskilda näringslivet. Men problemet är ju att man aldrig kommer i gång. Därför frågar jag Bo Nilsson om hans uppfattning om ingångslönerna, om man inte skulle kunna ha en uppfattning om dessa. När det gäller ungdomsplatserna har man ju speciella avtal. Varför skulle man inte kunna ha detsamma när det gäller inskolningsplatserna? Centerpartiet har ett klart alternativ i fråga om synen på hur vi bör hantera yrkespraktiken för ungdomarna. Vi vill alltså ha ett samlat ansvar för alla ungdomar mellan 16 och 24 år. 20-24-åringarna har har ju i dag de största problemen. Ungefär 5 96 av dem är arbetslösa. Men den gruppen glömmer socialdemokraterna bort. Socialdemokraterna struntar i dem och tycker att man inte skall besvära sig med några utredningar. Låt oss tuta och köra i högkonjunkturen, så får vi se hur länge det går, tycks man resonera. När lågkonjunkturen kommer blir det en ökning, men då talas det inte om den framsynta socialdemokratiska politiken, om att socialdemokraterna har varit så sällsynt kompetenta, utan då talas det om att utlandet inte köper så mycket varor, då hänger det ihop med att vi är så exportberoende. Då är valsen en helt annan än i dag. Jag motsätter mig, fru talman, sådana resonemang. Man bör vara ärligare i de här frågorna. Man skall satsa på utbildning för ungdomarna. Ungdomarna bör lättare komma in i speciellt näringslivet. Och då är ingångslönerna en viktig faktor.

Fru talman! Utbildningsdelen kommer Alexander Chrisopoulos att tala om varför jag inte berör den saken. Jag fick en direkt fråga av Bo Nilsson om var jag lever. Nu kan jag talaom Prot. 1986/87:94 för honom att jag bor i Bergslagen, något som jag är både stolt och glad över. 25 mars 1987 Jag lever inte i statistikens värld. Bristen inom den offentliga sektorn är ju överhängande. När vi varit ute och åkt i landet tycker jag att Bo Nilsson borde ha tagit fasta på att man i alla län talar om detta. Men det verkar förhålla sig med socialdemokraterna som med de tre aporna: ingenting hör de, ingenting ser de och ingenting säger de. Allt görs med lånade pengar. Bo Nilsson diskuterade Englands problem, och det är ju intressant. Men frågan är, fru talman, om vi då inte hamnat i fel betänkande. I dag diskuterar vi den svenska arbetsmarknadspolitiken. Man söger ingenting om att ge regionerna möjligheter att utvecklas och expandera. Sedan till socialdemokraternas förslag att rädda jobben för ungdomarna. Man menar att lösningen är en låg lön eller ingen lön alls. Det är ju det som det handlar om: ingen lön att leva på. Rätten till lika lön för lika arbete — var finns den i detta betänkande? Socialdemokratins undfallenhet efter hetspropagandan beträffande lönedelen är egentligen skrämmande. Bo Nilsson talade om 10 000 inskolningsplatser, men hur många finns det i verkligheten? Det är ju det som det gäller. Att ha visioner om antalet går ju bra. Då kan man skriva 20 000. Man kan ta bort arbetslösheten, om det bara gäller att sätta en siffra på papperet. Men här gäller verkligheten, och den ser helt annorlunda ut. Nu kan man skylla på att avtalet inte har kommit till stånd, men tankegångarna har ju funnits länge. Hade man hållit sig till realiteter, hade det hela fungerat något så när. Sanningen är ju den att det här inte kommer att fungera. Det rör sig om en önskedröm. Om socialdemokratins politik skulle man nästan kunna använda Bibelns ord: Herrens vägar är outgrundliga. Så är det med den socialdemokratiska politiken så som den framträder i arbetsmarknadsutskottets betänkande.

Fru talman! Får jag börja med att till Anders G Högmark säga att jag självfallet skall erkänna att även ni moderater har ett gott uppsåt. Sedan några frågor när det gäller den moderata sidan. Jag tror att Anders G Högmark undrade: Vad är det för fel på ungdomslagen? Varför fungerar inte den metoden när det gäller att få ut ungdomar i näringslivet? Till det kan jag säga att resultaten visar att det finns brister då det gäller att få ungdomslagen att fungera så att ungdomarna kommer ut i näringslivet. Det är därför vi framlägger förslaget om inskolningsplatser — detta är direkt riktat till näringslivet — och det är därför jag än en gång vädjar till Anders G Högmark: Gå till era vänner i SAF och tala om för dem att det är otroligt viktigt för oss att vi får ut ungdomarna i det privata näringslivet. Jag tror att om vi hade hjälpts åt med detta i stället för att stå här och konstruera motsättningar, så hade resultatet blivit bättre än det som nu uppnåtts. Charlotte Branting säger att vi skall inte diskutera England. Likadant säger vpk. Jag tycker för min del att det är ganska viktigt att jämföra situationen i vårt land med situationen i andra länder. Men jag förstår att det inte direkt attraherar er, för sådana jämförelser visar att situationen på arbetsmarknaden är betydligt bättre i Sverige än vad situationen är i andra länder. Men det innebär, säger jag en gång till, inte att vi är nöjda, utan vi måste fortsätta att kämpa, så att vi når vårt mål. Det är emellertid viktigt att konstatera att om man gör jämförelser med andra länder finner man att vi ligger väldigt väl till. När det gäller AMU och de 5 000 platserna vill jag säga till Charlotte Branting att det är ändå på det sättet att vi föreslår en ökning med 5 000 platser nu i förhållande till förra årets budgetproposition. Om det skulle visa sig att det finns ytterligare behov av utbildning under året, så tror jag mig våga påstå att vi kommer tillbaka för att försöka tillgodose det behovet. Till Ingvar Karlsson i Bengtsfors vill jag säga att frågan är vem som valsar omkring. Jag har en känsla av att det ofta är Ingvar Karlsson som står turerna, om jag nu skall vara litet vitsig. Jag har med mig — men jag hinner inte redovisa detta — siffermaterial angående det län som Ingvar Karlsson kommer ifrån. Det materialet visar att siffrorna för arbetslösheten är betydligt bättre där än på många, många år. Jag tror också jag kan säga att siffrorna är bättre än de var under de borgerliga åren. Prot. 1986/87:94 Karl-Erik Persson försöker uppamma elände och elände och återigen 25 mars 1987 elände. Jag vill då till vpk än en gång säga att det är inte fråga om statistik, utan det är en verklighet att vi har det betydligt bättre i vårt land än vad man har det i alla andra länder. Därmed är inte sagt att vi är nöjda.

Fru talman! Bo Nilsson konstaterade inledningsvis att det har funnits och finns brister i ungdomslagen. Han pekar — som vi moderater länge har gjort — på att den mest allvarliga bristen är att det finns för få platser inom den privata sektorn. Detta är ett senkommet erkännande. Det borde, efter det riksdagsbeslut vi tog, ha varit möjligt att på ett tidigare stadium få en bättre tingens ordning till stånd. Men man konstaterar alltså återigen att det är den enskilda sektorn som skall rädda situationen när det gäller ungdomsarbetslösheten. Det är inte speciellt överraskande för oss moderater. Bo Nilsson framför en vädjan att jag skall utnyttja mina kontakter med SAF — han talar om mina goda vänner inom SAF. Jag har goda vänner både på SAF-sidan och på LO-sidan, och om kontakterna på något sätt skulle kunna underlätta det hela, så må det vara hänt. Däremot är jag tveksam till om regeringssidans och Anna-Greta Leijons sätt att böna och be och hota när det gäller LO är den bästa varianten för att åstadkomma praktisk politik. Kanske har socialdemokraterna sådana relationer till den fackliga och den politiska grenen att man skall hota på det viset. Jag förstår arbetsmarknadsministerns otålighet. Men jag skulle vilja ställa en fråga till Bo Nilsson, eftersom han fäster en sådan otrolig vikt vid inskolningsplatserna och ser detta nästan som en frälsarkrans: Vilket innehåll, vilken speciell kvalitet skulle Bo Nilsson vilja ha i dessa inskolningsplatser, förutom att de helt klart finns inom den enskilda sektorn? Vad är det som skall tillföras avtalet, när man kan säga som arbetsmarknadsministern gör: Hade vi bara haft dessa platser skulle kanske tusentals ungdomar inte ha varit arbetslösa? Genom att hota LO och att gå ut i den offentliga debatten som Anna-Greta Leijon gjort har man kanske skrämt fackföreningsrörelsen. Man får måhända inte dessa platser. När det gäller moderata samlingspartiets engagemang för de korttidsutbildade och för dem som behöver utbildning framöver hoppas jag att Bo Nilsson uppmärksammade den deli början av mitt tidigare inlägg där jag noterade att 75 Jo av de människor över 40 år som i dag är ute på den svenska arbetsmarknaden faktiskt inte har mer än folkskola som utbildning. Många har gått den långa vägen och lärt sig mycket av livet. Jag noterade att detta kanske är en uppseendeväckande siffra, men den lär innebära att var och en av oss på sitt håll får fundera över hur vi skall lösa hithörande frågor. Jag ser ingenting i det moderata agerandet som på något sätt försvårar möjligheterna att framöver inom AMU:s ram och på andra sätt få till stånd ett slagkraftigt handlande. Jag tycker det är väl magstarkt att säga att det är typiskt att moderaterna inte tänker på detta, när jag t.o.m. i inledningsanförandet tog upp saken.

Fru talman! Jag ställde två frågor till Bo Nilsson som han borde ha svarat på — han kunde ha gjort det mycket kort. Var det lågkonjunktur 1982 och är det högkonjunktur nu? Han avstod från att svara, och jag fattar detta så att om jag säger att det var lågkonjunktur 1982 och högkonjunktur i dag, så är det rätt. Därav får man en del förklaringar till de siffror som Bo Nilsson läste upp. Bo Nilsson säger att siffrorna från mitt hemlän är bra, och jag är stolt över att de är det. De skall vara bra och de borde vara bra över hela landet. Men tyvärr har regionalpolitiken skötts på ett sådant sätt att det råder mycket stor ojämlikhet på detta område. Älvsborgs län har klarat sig ganska bra, men det finns regionala skillnader också inom Älvsborgs län. I min hemkommun har vi ett annat problem, som Bo Nilsson kanske inte är så van vid. Vi har en stor befolkningsminskning, och det gäller hela Dalsland. Man kan säga att när folk flyttar ut minskar arbetslösheten. Det kan vara en förklaring. Hur skall regeringen nu klara detta med regionalpolitiken som snart skall behandlas? Jo, industriministern tänker ta bort sysselsättningsstödet, som har haft stor betydelse för vår landsända. Tar man bort sysselsättningsstödet, som 1986 kostade samhället 10,2 milj.kr. vilket företagen i regionen fick, kan det innebära att utflyttningen kommer att öka. Då kan man inte skydda sig bakom talet om låga arbetslöshetstal i dag. Jag hoppas att Bo Nilsson kommer att stödja mig i utskottet, när jag föreslår att sysselsättningsstödet skall vara kvar i Älvsborgs län. Då har Bo Nilsson verkligen gjort en insats.
Fru talman! Bo Nilsson får ursäkta mig om jag beskriver den verklighet som jag kommer ifrån. Det kommer jag att göra också fortsättningsvis. Troligtvis kommer det alltid att finnas andra länder som har det sämre än vi. Det vore fruktansvärt om vi alltid måste leta fram sådana länder och utifrån detta bygga upp vår arbetsmarknadspolitik, vår ekonomiska politik eller skolpolitik. Jag kan inte drömma om att det är den verkligheten vi skall utgå ifrån. De som har det bäst i landet är ju kapitalägare och miljonärer, inte arbetslös ungdom. Det har heller aldrig tidigare fötts så många miljonärer i vårt land som just nu. Det är bara att konstatera detta.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag inte hinner besvara alla de frågor som ställts till mig. Jag har samma tid till mitt förfogande som de som frågar, och de är ändå fyra stycken. Men jag skall försöka besvara några av frågorna. Först frågar Anders Högmark om inskolningsplatserna och sedan talar han med entusiasm om dem och tror att de är bra. Så undrar han vad det är vi tycker är bra och vilka problem som kommer att lösas med dessa inskolningsplatser. Ja, för er del är det ju inga problem. Ni har ju yrkat avslag, men här talar ni vackert om inskolningsplatserna, och det är ganska intressant. Vad är det som vi tycker är attraktivt med inskolningsplatserna? Jo, jag tror att med en kombination av viss utbildning i företaget, praktik i näringslivet med god handledning — vilket jag utgår från att det kommer att bli — och inga moderata försämringar kommer inskolningsplatserna att bli ett fint tillskott i arbetsmarknadspolitiken. Framför allt blir det en stor förbättring för våra ungdomar. Så frågade Anders Högmark vad den moderata politiken skulle innebära för svårigheter på utbildningssidan, och det försökte jag beskriva. Ni vill pruta eller spara in 23 milj.kr., och vi vill utbilda för dessa pengar. Därför är er politik försvårande. Till folkpartiet vill jag säga om folkhögskoleramen att vi inte säger nej till utbildning i folkhögskolorna, utan vi säger nej till en särskild ram. Det finns alltså möjlighet för länsarbetsnämnderna att beställa denna utbildning om man tycker att den är bra och riktig. Jag vill understryka att möjligheten finns till precis lika stor andel utbildning i folkhögskolan, om länsarbetsnämnderna anser det vara riktigt. Ingvar Karlsson frågade i sitt tidigare inlägg om det var rätt att det var lågkonjunktur under de borgerliga regeringsåren och högkonjunktur nu. På denna fråga liksom på andra frågor går det inte att svara ja eller nej. Åren 1978-1980 hade vi en relativt god utveckling under den borgerliga regeringsperioden, medan jag kan erkänna att det fanns några år med lågkonjunktur. Men skillnaden mellan er politik och vår politik är att vi har kraften och förmågan att utnyttja en högkonjunktur och därmed förbättra siffrorna. Den förmågan hade inte ni. Till vpk blir svaret mycket kort eftersom tiden snart är ute. Karl-Erik Persson sade att vi hade visionerna när det gäller inskolningsplatser. Det gläder mig att höra att visionerna är socialdemokratiska och att det har erkänts här. Till sist: När det gäller dessa viktiga frågor inom arbetsmarknadspolitiken finns det inte en enda gemensam borgerlig reservation. Det är alltså det 6 alternativ vi har att slåss emot, dvs. det finns inget alternativ.

Fru talman! Jag kommer i den här delen av debatten att uppehålla mig vid det kontanta stödet vid arbetslöshet, äldrestödet till teko och stödinsatserna för arbetshandikappade. Debatten hittills i dag visar de svårigheter som socialdemokraterna har att frigöra sig från de låsningar till den arbetsmarknadspolitik som i sina huvuddrag formades på 1950-talet och byggde på efterkrigstidens erfarenheter och förhållanden. Åtgärderna skiftar, men genomgående är att man undviker att diskutera de underliggande faktorer som påverkar arbetsmarknaden. Den departementspromemoria som har refererats här tidigare i dag liksom den alldeles färska långtidsutredningen tar upp de här frågeställningarna, och det är det debatten egentligen borde handla om. I departementspromemorian diskuteras bl.a. de ekonomiska incitamentens betydelse för en fungerande arbetsmarknad. I rapporten konstateras att den minskade lönespridningen i kombination med skatteoch bidragssystemens marginaleffekter innebär att vi ”hamnat i en situation där utbildning, flyttning och yrkesbyten ligger på en inoptimal nivå från samhällsekonomisk synpunkt”. Eller med andra ord: Folk tycker inte att det är mödan värt att skaffa sig en utbildning och ta de arbeten som finns, där de finns. Detta i sin tur leder till flaskhalsproblem inom de sektorer där tillväxten sker och där arbetena finns. Likaså diskuteras i rapporten de kontanta stödens utformning och risken för att arbetsmarknadspolitiken, när de ekonomiska incitamenten blir alltför svaga, utsätts för kompensationskrav som inte kan uppfyllas. Faktum är att det kontanta stödets andel av arbetsmarknadspolitiken ökat mycket kraftigt och nu ligger på ca 30 20. Det är samma nivå som för ett år sedan, och det är en mycket hög nivå. Runt om i landet kan vi se hur svårigheterna att tillsätta lediga tjänster ökar samtidigt som många, framför allt ungdomar, tackar nej till de arbeten som finns. På senare tid har det förts en allt öppnare diskussion om arbetslöshetsförsäkringen och dess utnyttjande. För en tid sedan hade självaste LO-tidningen en redogörelse för ungdomars tendenser att tacka nej till erbjudna arbeten och i stället uppbära kontantstöd. Kommentarerna från representanter för olika A-kassor är i LO-tidningen oförblommerade. Chefen för Kommunals A-kassa har den personliga uppfattningen att uppemot 90 96 av ungdomarna är frivilligt arbetslösa. Fabriks i Älvsborgs län förutser att 80 96 av medlemmarna kommer att säga upp sig på egen begäran. Främst är det ungdomar som slutar. ”De bara lägger av.” Genomgående för de tillfrågade kassorna tycks vara att cirka hälften av de arbetslösa medlemmarna har lämnat sina anställningar på egen begäran. Fabriks ombudsman i Viskafors anser att varken AMS eller politikerna känner till sanningen och att de är väldigt godtrogna och aningslösa. Larmrapporter har inte saknats tidigare. År 1983 genomförde Metall en undersökning i Södertälje som visade att åtta av tio arbetslösa ungdomar hellre stämplar än stannar kvar på tråkiga jobb. Liknande siffror har redovisats från Göteborg. Ett annat problem är deltidsarbetslösa som fyllnadsstämplar. Detta har uppmärksammats av arbetsmarknadsministern. De regeländringar som infördes 1984 har lett till att arbetslöshetsförsäkringen utnyttjas som en permanent sidoinkomst. Efter vad jag har inhämtat tycks det vara så mycket som 50 26 av de arbetslösa inom vissa yrkesgrupper som deltidsstämplar. Och det gäller ändå Stockholm, med dess expansiva arbetsmarknad. Fabriksarbetareförbundet har nu tillsatt en utredning, för vilken också flera andra förbund anmält sitt intresse. I senaste numret av Tidskrift för Rättssociologi redovisas en kartläggning av läget inom Fabriks. Den visar att tendensen för den självförvållade arbetslösheten är stadigt stigande och att detta är en företeelse som under 1980-talet ökat i omfattning, räknat såväl i antalet individer som i antal veckor varje individ står utan arbete. Denna attitydförändring bekräftas också av olika talesmän för de fackliga organisationerna. Ungdomar tar inte längre vilka jobb som helst. De har inte tålamodet att börja på en arbetsplats och sedan förkovra sig eller efter hand förkovra sig genom att söka andra anställningar. De accepterar inte tråkiga arbeten eller i deras tycke mindre bra arbetsmiljöer. Detta är en del av verkligheten. En helt annan verklighet redovisas i senaste numret av SIF-tidningen. En undersökning av de SIF-medlemmar i Göteborg som sagt upp sig på egen begäran under en sexmånadersperiod visar att drygt 60 96 gjort det på grund av vantrivsel och trakasserier. Efter sex månader är merparten av dessa människor fortfarande arbetslösa trots den expansiva arbetsmarknaden i Göteborg. Den utfrågning utskottet haft med representanter för A-kassorna visade framför allt att något konkret underlag för att bedöma hur A-kassan i verkligheten utnyttjas inte existerar. Arbetslöshetsförsäkringen är utformad efter industrisamhällets förhållanden med heltidsarbetande industriarbetare. Arbetsmarknaden ser nu ut på ett helt annat sätt. Arbetslösheten ser också ut på ett annat sätt än den gjorde då. I dag har nykomlingarna på arbetsmarknaden liksom många etablerade problem. Arbetslösheten omfattar inte enbart industriarbetare utan också högavlönade tjänstemän, deltidsarbetande och ungdomar. Arbetslöshetsförsäkringen ger en kompensation av 91,7 70 av lönen åt dem som tjänat upp till 9 600 kr. per månad. Vid högre inkomst sjunker kompensationsnivån givetvis. Kostnaderna budgeteras till ca 7 miljarder kronor. Räknar vi in också de andra formerna av kontantstöd närmar vi oss 10 miljarder kronor. Finansieringen sker till 65 96 av arbetsgivaravgifter och till 35 26 med skattemedel. Ca 95 26 av kostnaderna täcks med uttaxerade medel. Egenfinansieringen är försumbar. Man kan alltså knappast längre tala om någon försäkring i egentlig bemärkelse. Trots att arbetslöshetsförsäkringen således är i princip skattefinansierad, är det endast ca 60 26 av de arbetslösa som äger rätt att uppbära ersättning från en A-kassa. Resten får klara sig med KAS och socialbidrag. Det är naturligtvis inte tillfredsställande att det som i realiteten är ett av alla arbetande finansierat och över statskassan utbetalat bidrag inte kommer alla arbetslösa till del på samma villkor. Arbetslöshetsersättningen är bara en av de olika stödformer som finns vid arbetslöshet. Den som t.ex. förlorar sitt arbete på grund av driftsinskränkningar kan dessutom få såväl avgångsbidrag från avtalsförsäkringen som lönegaranti vid konkurs. Bilden av såväl de arbetslösa som bidragsformerna och nivåerna är alltså mycket komplex. Det enda vi med säkerhet vet är att den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen inte fungerar på något riktigt bra sätt. Det är denna verklighet som ligger bakom de tre borgerliga partiernas krav på en ny parlamentarisk utredning om arbetslöshetsförsäkringen. För att möta den komplexa situationen på arbetsmarknaden och olika yrkesgruppers och individers behov av ekonomisk trygghet vid arbetslöshet anser vi att en allmän försäkring, som ger grundtrygghet och som kan kompletteras med tilläggsförsäkringar, skulle kunna erbjuda många fördelar. Därmed åstadkommer vi också en direkt koppling mellan utvecklingen på arbetsmarknaden och arbetsmarknadsparternas förhandlingsbord. T avvaktan på en sådan lösning vill vi att nivån för statsbidraget till kassorna sänks — från moderaternas och folkpartiets håll till 80 26 — och därmed påbörja en utveckling mot större egenfinansiering. Vi moderater vill också göra halt vid den nuvarande dagpenningnivån på 360 kr. men däremot öka ersättningarna från KAS. Därmed vinner vi bl.a. att arbetsmarknadsavgiften inte behöver höjas med av utskottsmajoriteten föreslagna 0,154 26. Därigenom undviker vi att inskränka parternas förhandlingsutrymme. Enligt budgetpropositionen kommer det i alla fall att inskränkas genom höjningar av arbetsgivaravgifterna med 1,1 procentenheter. Det löneutrymme som långtidsutredningens balansalternativ förutsätter är således redan nu intecknat till i det närmaste 50 96. Då vet vi ännu inte vad som eventuellt kan komma att föreslås i höst i form av höjda ATP-avgifter. Inte heller vet vi vilka krav på höjda avgifter som ligger i avtalsförsäkringarna. Utskottsmajoriteten avvisar emellertid varje tanke på en parlamentarisk utredning, liksom en mer genomgripande anpassning av försäkringen till dagens förhållanden. Socialdemokraterna med arbetsmarknadsministern i spetsen väljer dess värre att sticka huvudet i busken i stället för att se och erkänna verkligheten sådan den är. Socialdemokratin är dess värre slav under de högljudda kraven från olika intresseorganisationer och de system som har byggts upp för en annan tids förhållanden. Detta är konservatism i dålig mening, och den är på sikt förödande för Sverige, därför att den anpassning som är nödvändig för att vi skall kunna upprätthålla och förbättra vårt välstånd fördröjs eller inte alls kommer till stånd. Arbetsmarknadsministern har under årens lopp gjort en del försök att bryta de här bindningarna. Hon har försökt vara återhållsam med att höja dagpenningen. Hon har försökt börja diskutera en högre egenfinansiering. Varje gång har hon fått bakläxa av organisationerna. Senast fick organisationerna dessutom hjälp av finansministern, som inte orkade stå emot utan höjde dagpenningen i arbetsmarknadsministerns frånvaro. Dessa förhållanden leder till att vi inte får den genomgripande utredning — Prot. 1986/87:94 av arbetslöshetsförsäkringen och den förändring som vi så väl behöver och 25 mars 1987 som de tre borgerliga partierna kräver. Den enmansutredning som nu arbetar saknar förutsättningar att göra en grundlig översyn av systemet. Den har inte heller fått sådana direktiv. Jag frågar arbetsmarknadsministern — hon är inte närvarande i kammaren, varför tydligen Lahja Exner får svara — varför ni är så rädda för att ta itu med dessa frågor. Är det inte på tiden att vi får en grundlig utredning av arbetslöshetsförsäkringen baserad på dagens verklighet? Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande innehåller fler exempel på regeringens motvilja mot att tänka i nya banor. För ett år sedan beslöt en enig riksdag att en omvandling av det s.k. äldrestödet till tekoindustrin till en annan och kanske bättre stödform skulle utredas. En övergång till avskrivningslån skulle kunna ge branschen en mer konstruktiv övergång till ett läge där den är oberoende av statliga stöd. Det är i alla fall branschens egen uppfattning. Först under hösten gav regeringen SPK i uppdrag att utföra utredningen. Propositionen kan inte väntas förrän kommande höst. Här har alltså tiden runnit i väg utan att någonting skett. Skulle utredningen visa att den föreslagna stödformen är lämpligare än det nuvarande tekostödet, kan ändringen inte genomföras förrän från årsskiftet, ett halvår senare än som hade varit möjligt. Nu utgår vi ifrån att regeringen återkommer till riksdagen i så god tid att branschen vet vilka spelregler som gäller från nästa årsskifte. Fru talman! Det finns människor på arbetsmarknaden som förtjänar alldeles speciell uppmärksamhet och beträffande vilka kraven på vår solidaritet är högre än i andra fall. Jag talar om de arbetshandikappade. Vi är alla eniga om att de kräver vår speciella omsorg och omtanke. För dem är det viktigare än för kanske någon annan att de olika stödåtgärderna är så utformade att de verkligen ger bästa möjliga resultat. Utskottet redovisar att det finns totalt 400 000 å 500 000 personer som har nedsatt arbetsförmåga. En stor del av dessa har inte större problem än att de klarar av ett arbete utan särskilda insatser, bara de får ett lämpligt arbete. Andra är så svårt handikappade att arbete över huvud taget inte är att tänka på, möjligen olika former av terapeutisk sysselsättning. Men det finns också en betydande del som kan klara en arbetsuppgift om lämpliga stödåtgärder sätts in. Under de allra senaste åren har kraven på åtgärder för arbetshandikappade ökat. Den vårdfilosofi som leder till att institutionerna inom den psykiatriska vården nu i snabb takt läggs ner och övergår i öppna former innebär också ett ökat tryck på arbetsplatserna för den patientgruppen. Det är väsentligt att också arbetshandikappade ses som individer och att stödformerna utformas så att varje individ i största möjliga utsträckning kan få den hjälp som i hans eller hennes fall är mest effektiv. Det lyckligaste är naturligtvis att också arbetshandikappade kan få arbete på helt vanliga arbetsplatser. Det kan ske med utnyttjande av olika tekniska hjälpmedel eller personlig assistans. Det kan också ske genom att med lönebidrag kompensera skillnaden mellan en 100-procentig arbetsinsats och den lägre 7n arbetsinsats som kan presteras. Där sådana stödformer inte räcker kan en anställning vid Samhällsföretag vara ett bra alternativ. Enligt moderat uppfattning är lönebidraget att föredra framför en plats inom Samhällsföretag. Handikappade tycker lika litet som andra människor om att buntas ihop och särbehandlas. De vill så långt som möjligt kunna välja arbetsplats och arbetsgivare. För att göra det möjligt vidhåller vi det förslag vi nu har framfört i många år, att lönebidraget skall knytas till den handikappade i stället för till en arbetsgivare. Man kan då uppnå en betydligt större flexibilitet än nu genom att lönebidraget kompenserar för det verkliga bortfallet av arbetsförmåga. Det är beklagligt att arbetsmarknadsministern inte vill medge AMS möjligheter att genomföra det försök med flexibla bidragsnivåer som AMS föreslår. Frikommunsförsöket i all ära, men nog hade det varit värdefullt att just AMS hade fått denna möjlighet. Varför denna rädsla, Lahja Exner? Det är mot den bakgrunden vi säger nej till regeringens förslag att minska antalet statliga lönebidragsanställningar med 300. Vi har redan tidigare varit kritiska mot att antalet lönebidragsanställningar hos staten har varit så få. Staten borde i stället föregå med gott exempel. Därav följer att vi inte kan öka antalet platser hos Samhällsföretag. Låt mig då det gäller Samhällsföretag konstatera att den bidragsprocent som nu föreslås av regeringen i det närmaste är identisk med den målsättning för det nu aktuella budgetåret, som vi moderater föreslog för ett antal år sedan och då fick uppbära en våldsam kritik för. Utvecklingen visar att vårt krav den gången var fullt realistiskt. De utredningar som nyligen har gjorts av dels riksrevisionsverket, dels AMS och Samhällsföretag visar att det finns ytterligare möjligheter att effektivisera verksamheten. Dessutom torde det bli nödvändigt att genomföra en omorganisation som bl.a. innebär en indelning i färre regioner. Vi väntar på ett nytt förslag i den riktningen från arbetsmarknadsministern. Det ligger i de arbetshandikappades intresse att insatserna för dem ger så stor effekt som möjligt. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer till utskottets betänkanden, nr 10 och 11, som de moderata ledamöterna har ställt sig bakom.

Fru talman! I regeringens förslag angående sysselsättningspolitiken säger arbetsmarknadsministern att det övergripande målet för sysselsättningspolitiken är full sysselsättning och arbete åt alla. Man kan av den deklarationen få uppfattningen att orden ”arbete åt alla” också skall gälla alla — ungdomar, långtidsarbetslösa, nytillträdande på arbetsmarknaden, kvinnor och samtliga handikappade. De åtgärder som regeringen föreslagit i årets budgetproposition har också arbetsmarknadsutskottets majoritet ställt sig bakom till 100 96. Men verkligheten är en helt annan. Charlotte Branting har redovisat folkpartiets syn på de insatser som görs för ungdomar och utbildningsinsatser. Jag skall nu ge folkpartiets syn på de insatser som måste till för att ge framför allt de svagaste på arbetsmarknaden en rimlig chans till arbete. möjligheter till arbete. Ingen i arbetsmarknadsutskottet är omedveten om att — Prot. 1986/87:94 just de gravt handikappade är de som har det allra svårast på arbetsmark 25 mars 1987 naden. Utskottsmajoriteten säger i betänkandet, något som också Sonja Rembo var inne på, att det i arbetskraften finns ett förhållandevis stort antal personer med nedsatt arbetsförmåga. Man säger vidare att det inte går att utläsa ur arbetskraftsundersökningarna hur stort detta antal är. Utskottsmajoriteten uppskattar att bortemot 200 000 personer har en kraftigt nedsatt arbetsförmåga och att uppemot 500 000 personer har någon form av nedsatt arbetsförmåga. Vad man klart vet är att i den bedömningen — eller rättare sagt bland de anmälda på arbetsförmedlingarna — innefattas bara en del av de handikappade. Somliga handikappade är förtidspensionärer och är därför inte anmälda på någon förmedling. Bland de sistnämnda finns många som gärna vill ha ett arbete men som inte anser det mödan värt att anmäla sig på förmedlingarna. Att i detta läge vara så njugga vid behandlingen av de handikappade som regeringen och utskottsmajoriteten är kan inte folkpartiet acceptera. Folkpartiet tycker inte att det räcker med vad majoriteten säger: ”Utskottet vill nu liksom då uttrycka sympati för det behjärtansvärda ändamål det här gäller.” Det uttalandet ger inte exempelvis de psykiskt utvecklingsstörda någon möjlighet till eget arbete. Endast reella insatser kan skapa förutsättningar för arbete åt alla, inkl. de psykiskt utvecklingsstörda. Folkpartiet har i reservation 32 föreslagit att särskilda kontaktpersoner för psykiskt utvecklingsstörda skall inrättas på förmedlingarna. Förmodligen är de psykiskt utvecklingsstörda allra hårdast drabbade av utestängningen från arbetsmarknaden. Därför finns det goda skäl att permanenta den försöksverksamhet som tidigare gett så goda resultat. I reservation 93 anser folkpartiet att regeringen skall återkomma med förslag till riksdagen om en omfördelning av resurser från socialförsäkringssektorn till arbetsmarknadspolitiska insatser för rehabilitering av arbetshandikappade. En sådan omfördelning skulle ge samhällsekonomiska fördelar och dessutom förbättra möjligheterna för handikappade att få ett arbete. Folkpartiet anser också att resurserna för att bereda handikappade arbete är starkt begränsade. Resurserna för att bereda handikappade arbete med hjälp av lönebidrag bör därmed kunna öka. Folkpartiet motsätter sig därför regeringens besparingsförslag, som innebär en minskning med 300 lönebidragsplatser inom de statliga myndigheterna. Just inom de statliga myndigheterna finns goda möjligheter att ge gravt handikappade ett lämpligt arbete. De statliga myndigheterna har också visat mycket god vilja att bereda de handikappade denna möjlighet. Låt oss inte minska på den ambitionen. I reservation 96 vill folkpartiet också peka på att man bör överväga om det särskilda lönebidraget kan utgå permanent på en högre nivå än vad som i dag är möjligt. Lönebidragets nedtrappning medför svårigheter för vissa grupper med mycket svåra handikapp att få arbete trots att särskilt lönebidrag utgår. Ett handikapp utvecklas tyvärr alltför ofta negativt. Därför behövs i många fall en högre nivå snarare än en avtrappning. Det finns även andra grupper på den svenska arbetsmarknaden som har 73 uppenbara svårigheter att få en varaktig anställning. Det kan vara invandrare och flyktingar, som på grund av tidigare omständigheter behöver en skyddad anställning. De allmännyttiga organisationerna bör kunna vara en synnerligen lämplig arbetsplats för dessa människor. Folkpartiet anser därför att lönebidrag för dessa grupper bör kunna utgå vid anställning i allmännyttiga organisationer. De svenska ideella organisationerna kan ge dessa drabbade människor en ny start i livet. Utskottet ser positivt på Samhällsföretags försök med inbyggda verkstäder. I försöket har man kommit fram till att verksamheten med inbyggda verkstäder sannolikt måste byggas ut, om man skall ge handikappade möjligheter till skyddat arbete på den ort där de bor. Folkpartiet anser att utskottets positiva syn på inbyggda verkstäder måste innebära att sådana bör kunna etableras även om de omfattar färre anställda än fem personer. Arbetsmiljön i små företag är enligt folkpartiets uppfattning som regel så god att någon ytterligare arbetsledning från Samhällsföretaginte behövs. Däremot kan en komplettering med kurativa insatser fylla en viktig uppgift. Det är ytterst förvånande att regeringen och utskottsmajoriteten inte vill tillvarata det utomordentligt positiva hjälpmedel som småföretagen innebär. Hos småföretagen finns bra miljö, positiv gemenskap och gott kamratskap. Varför vill ni förvägra de handikappade denna positiva miljö, Lahja Exner? Fru talman! Folkpartiet har tidigare tillsammans med centern och moderata samlingspartiet krävt en vidgad utredning för att på sikt få till stånd en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för alla. I dag saknar många ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Det gäller främst ungdomar och kvinnor, som i mycket stor utsträckning är hänvisade till kontant arbetsmarknadsstöd eller inget stöd alls. Det är otillfredsställande att en socialförsäkring som i stort sett i sin helhet finansieras över statsbudgeten inte kommer alla till del på likvärdiga villkor. Vi anser att utredningsarbetet skall utvidgas till att gälla en allmän arbetslöshetsförsäkring. Utredningen bör också behandla ersättningsrätten för företagare och huruvida vård av barn i hemmet skall kvalificera för ersättning. En så viktig reform som en allmän arbetslöshetsförsäkring bör också utredas av en parlamentariskt sammansatt grupp och inte av en enmansutredare, som regeringen anser. Folkpartiet anser det också skäligt att återgå till den fördelning av avgiftsfinansieringen som gällde 1974. Då fastställdes att 80 26 av kassornas kostnader skulle utgå av allmänna medel och att 20 96 skulle erläggas i egenavgifter. Vad är det för fel på den fördelningen, som ni socialdemokrater införde 1974, när löntagarnas betalningsförmåga var betydligt mer begränsad än den är i dag? Det är väl rimligt att vi som har förmånen att ha ett arbete bidrar till arbetslöshetsersättning åt dem som inte har förmånen att ha arbete. Det är rimligare att spara på detta sätt än att spara på insatserna för de allra svagaste på arbetsmarknaden — jag menar då psykiskt utvecklingsstörda, andra gravt handikappade, ungdomar och långtidsarbetslösa. Jag vill också poängtera att detta förslag från folkpartiet inte har att göra med dagpenningens storlek. Folkpartiet har år efter år medverkat till ökning av dagpenningen. Det är alltså helt fel, som Anna-Greta Leijon påstod här tidigare, att folkpartiet är emot en höjning av dagpenningen från arbetslöshetskassorna. Fru talman! Regeringens förslag att slopa starthjälpen är återigen ett exempel på att de svaga skall drabbas hårdare än andra. Förslaget rimmar dåligt med de arbetsmarknadspolitiska ambitionerna att underlätta för arbetslösa att få ett arbete, att upprätthålla rörligheten på arbetsmarknaden, mellan branscher och mellan orter, inte bara från glesbygder till tätorter. Det är förvånande att enligt uppgift regeringen inte har samrått med AMS i denna principiellt viktiga fråga. I det nyhetsblad som AMS ger ut, nr 1 för 1987, står att läsa: ”Allan Larsson, AMS-chefen, uttrycker oro för konsekvenserna av regeringens förslag att dra in starthjälpen. Förslaget kan leda till att fler stannar längre i arbetslöshet. Regeringen lägger mindre vikt än AMS styrelsen vid de ekonomiska incitamenten för den enskilde att ta ett arbete eller påbörja en utbildning i stället för passiv arbetslöshet med kontantstöd. Allan Larsson tog ett exempel från Norrbotten. Under förra året flyttade ca 3 000 norrbottningar från arbetslöshet till ett ledigt arbete med starthjälp, en del inom länet, merparten till andra län. Länsarbetsnämnden bedömer att utan starthjälp skulle två av tre stannat kvar i väntan på ett arbete på hemorten. Detta skulle ha medfört kostnader för kontantstöd, krav på ytterligare beredskapsarbeten samt svårigheter på andra håll att tillsätta lediga platser. Starthjälpen har ofta setts som ett medel som enbart varit till nackdel för skogslänen och till fördel för storstadslänen. Men så är det inte. Om man ser till dem som flyttar in till skogslänen och flyttar inom resp. län så motsvarar dessa ca 35—40 96 av dem som flyttar ut från länen med starthjälp.” Min fråga blir till utskottsmajoriteten och regeringen: Varför lyssnar ni inte på de experter som ni har tillsatt för att administrera sysselsättningsfrågorna? Är det så, Lahja Exner, att Allan Larsson, AMS-personalen i övrigt och förmedlarna ute i landet har fel i denna fråga? Jag kan återigen konstatera att de som är sämst ställda drabbas. Vilka är det som behöver starthjälpen? Jo, de som nyss har lämnat en yrkesutbildning och skall tillträda sitt första fasta arbete, de som avslutat sin grundutbildning. De med god yrkesutbildning och lång arbetslivserfarenhet får säkert sina kostnader betalda av arbetsgivaren. Den som kommer i kläm är den svage, den nytillträdande på arbetsmarknaden. Det är återigen ett exempel på socialdemokratisk solidaritet med de svaga. Folkpartiet ställer inte upp på en sådan politik, och därför säger vi nej till slopande av starthjälpen. Avslutningsvis, fru talman, vill jag ta upp den ytterst viktiga frågan om teknikerbristen i Norrland. I Norrbottens län har det varit möjligt att bidra med utbildningsoch lönekostnader för studerande vid tekniska högskolan i Luleå i samband med praktik hos företag i länet. Detta positiva redskap har visat sig vara effektivt för att rekrytera tekniker till företagen men också för att ge arbetslivserfaren het för nyutbildade högskoletekniker. Folkpartiet anser att denna verksam het bör utökas att gälla även för stödområdena i Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till de reservationer som folkpartiet fogat till betänkande 11.

Fru talman! Att regeringen har lyckats i sin ekonomiska strategi, det kan vi från centerns sida på sätt och vis hålla med om. Regeringens ekonomiskpolitiska strategi har stimulerat den snabba folkomflyttningen i vårt land. Den har t.ex. med flyttningsbidragen uppmuntrat till ökad rörlighet på arbetsmarknaden och därmed kraftigt bidragit till de stora koncentrationsproblem vi har i dag. Det behövs ingen hjälp för att öka rörligheten till de orter som i dag expanderar mest. Länsarbetsnämnden i Stockholm säger att inflyttningen är stor. Vi vet att bostäder saknas. Man kan fråga sig: Var skall alla bo? Vad är det för mening med ett arbete, om man ändå inte har råd med hyran eller om man ingenstans har att bo? Från centerns sida har vi ansett att flyttningsbidrag endast skall utgå till människor som flyttar ut till avfolkningsregionerna. På så vis främjar dessa bidrag en bättre regional balans och minskar samtidigt belastningen på budgeten, eftersom det då blir fråga om en ytterligare begränsning av flyttningsbidraget jämfört med regeringens förslag. Centerpartiet anser att de arbetskraftssökande arbetsgivarna i expansionsorterna bör svara för kostnaderna för rekrytering av arbetskraft från utflyttningsorter. Det framkommer t.ex. att den statliga förvaltningen konkurrerar om utbildad arbetskraft med den privata sektorn här i storstadsregionen. Det är till nackdel för båda parter och trissar upp lönenivåerna för vissa yrkesgrupper. En bra lösning vore väl ändå att utlokalisera delar av den statliga förvaltningen och ge flyttningsbidrag till dem som flyttar med. Det skulle definitivt minska överhettningen i Stockholm. Vi tycker också att medflyttandebidragen skall förstärkas i detta sammanhang. Vi begär att regeringen återkommer till riksdagen i samband med kompletteringspropositionen med förslag till riktlinjer och regler för ett system med flyttningsbidrag och stimulans åt andra hållet och därmed anvisar 25 milj.kr. för just återflyttningsbidrag, vilket är en förstärkning. Fru talman! Ett av de viktigaste målen för en social grundtrygghet är möjligheten att ha ett eget arbete på den ort där man vill bo och där man kanske har den största förankringen. Där det finns arbetslöshet finns inte den tryggheten för alla. I vårt samhälle har vi därför byggt upp ett skyddsnät som skall aktiveras när inte den normala tryggheten finns, t.ex. när man blir arbetslös. Skyddsnätet på arbetsmarknaden består av arbetslöshetsförsäkring som utgår i form av dels en arbetslöshetsersättning, dels ett kontant arbetsmarknadsstöd. Nu är det emellertid så i vårt trygga land, att cirka en tredjedel av de arbetslösa inte kommer i åtnjutande av vare sig arbetslöshetsersättning eller kontant arbetsmarknadsstöd. Det betyder att nyssnämnda grundtrygghet inte gäller för alla, särskilt inte för kvinnor och ungdomar. Vid uppkommen arbetslöshet är dessa i många fall hänvisade till att söka socialhjälp; det har vi hört tidigare talare ta upp. Efter viss karenstid kan de komma i åtnjutande av — Prot. 1986/87:94 det begränsade skydd som kontant arbetsmarknadsstöd kan ge. 25 mars 1987 I och med att inte alla finns med i det här försäkringssystemet får inte alla möjlighet till den hjälp som vuxenstudiestöd och starta-eget-bidrag kan ge. Så länge inte vårdnadsersättningen är ett faktum, så länge står kvinnor utanför den här grundtryggheten och får inte heller hjälp när de vill utbilda sig på arbetsmarknaden. Att så dåligt värdera vissa arbetsuppgifter i samhället är inte att behandla alla lika. I en motion till föregående års riksmöte framhöll vi från centerns sida att tanken på en allmän arbetslöshetsförsäkring borde ha aktualiserats i samband med att A-kassekommittén tillkallades. Vi underströk i motionen att en allmän arbetslöshetsförsäkring skulle ge ett grundskydd på en rimlig nivå med möjlighet att bygga på med avtalsenliga eller enskilt tecknade försäkringar. Vi erinrade också om den möjlighet till frivillig påbyggnad av den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen som temporärt gällde under 1982. Vi konstaterade att en allmän arbetslöshetsförsäkring även skulle lösa några av de frågor som aktualiserats av centerpartiet, bl.a. ersättning för företagare och den olösta frågan om vård av egna barn i hemmet. Regeringen valde att tillkalla en enmansutredning. Vi tycker att det är synd att man inte på parlamentarisk väg kan arbeta fram lösningar. Tyvärr väljer regeringen att avvika från den parlamentariska vägen litet för ofta. Den höga arbetslösheten under senare år har inneburit att kostnaderna för de kontanta ersättningarna har stigit kraftigt. För innevarande budgetår uppgår de till nära 30 26 av utgifterna för arbetsmarknadspolitiken. Då regeringen åberopar att det blir för dyrt med allmän försäkring kan det vara av intresse att se på finansieringsmönstret. Det nuvarande ersättningssystemet bygger på inkomstbortfallsprincipen och ger ett stöd som motsvarar 90 20 av inkomstbortfallet. Genom den höga arbetslösheten har dock statens andelar av de totala kostnaderna för arbetslöshetsersättningen ökat till 95 Ho. I budgetpropositionen föreslås bl.a. att utbetalningsnivån höjs från 360 kr. till 400 kr. per dag. Det innebär ett påslag med ca 10 9, vilket är betydligt mer än prisoch kostnadsutvecklingen under den senaste 12-månadersperioden. Höjningen skall finansieras genom en arbetsmarknadsavgift. AMS har i sin anslagsframställning inte föreslagit någon nivåförändring. Vi anser att en rimligare höjning i förhållande till prisoch kostnadsutvecklingen är den vi har förordat, nämligen 380 kr. per dag. Enligt vår mening bör staten vidare enligt gällande riksdagsbeslut svara för 90 20 av kostnaderna för arbetslöshetsersättningen. De resterande 10 96 bör i stället bekostas med ökade egna avgifter för medlemmarna i A-kassorna. Det är inte rimligt att kalla systemet något slags privat försäkring, då staten i så stor utsträckning täcker kostnaderna. Det är då heller inte rimligt att inte alla är med i systemet. Vi förordar att regeringen sätter sig ner i överläggningar med fackliga organisationer m.fl. inblandade för att se över och diskutera frågan. Utgångspunkten bör då vara att en höjning av arbetslöshetsförsäkringen skall finansieras genom en omfördelning från dem som har arbete till dem som är arbetslösa. Det ökade uttaget av egna avgifter måste också fördelas på TT ett sådant sätt att det verkar utjämnande mellan kassamedlemmar som har låg resp. hög avgift. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som centerpartiet står bakom när det gäller detta arbetsmarknadspolitiska dokument, bl.a. den reservation där vi tar upp kravet på en parlamentarisk utredning om allmän arbetslöshetsförsäkring. Fru talman! Jag tycker inte det är förenat med ett rättvist tänkande att ge dem som redan har högsta dagpenning mer, medan så många inte omfattas av skyddsnätet. Tyvärr är det så i socialdemokraternas samhälle, att den som inte anpassar sig till deras system inte heller får del av deras skyddsnät. Anna-Greta Leijon talade om en omsorgsstat, men det är alltså inte fråga om omsorg för alla. Jag har lyssnat på den tidigare debatten. Lars Ulander sade att sysselsättningen är stabil. Ja visst, den är stabil om man ser till genomsnittet och verkar då också hög i jämförelse med andra länders. Sanningen är den att lika stabil som sysselsättningen är i landet, lika stabil är arbetslösheten i de områden där stora svårigheter finns i dag på grund av regeringens koncentrationspolitik. Socialdemokraterna säger sig inte vara nöjda förrän alla som vill ha ett arbete också får det. Vi kan hålla med om det från centern; man skall ha det målet. Men från centerpartiets sida kommer vi inte att vara nöjda alls, förrän vi har kommit till ett läge där alla får del av den uppbyggda grundtryggheten i samhället, t.ex. genom en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det har inte varit min uppgift att tala om Samhällsföretag, men jag kan säga att också det är ett system som innebär grundtrygghet för människor som är arbetshandikappade och har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Den borde ges åt dem som behöver den. Det talas ofta om grundtrygghet från denna talarstol, och därför måste jag be att få ställa frågan: Skall vi i detta land ha en grundtrygghet för alla eller inte?
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Fru talman! Dagens arbetsmarknadspolitik genomgår omfattande liksom kvalitativa förändringar som kommer att få vittgående konsekvenser för den framtida samhällsutvecklingen. Det enda syftet med dagens arbetsmarknadspolitik tycks ha blivit att minska eller förebygga strukturella obalanser genom olika åtgärder som underlättar industrins rekrytering och individens omställning till nya arbetsuppgifter. Den s.k. näringslivsanpassningen eller serviceinriktningen av AMS verksamhet, som har mottagits med förtjusning av de borgerliga partierna, är en nödvändig åtgärd för de privata företagens lönsamhet och det kapitalistiska systemets fortlevnad, och inte i första hand en service åt de arbetslösa eller en åtgärd för att skapa arbete åt alla. Borta är arbetsmarknadsutbildningens högtidligt proklamerade fördelningspolitiska mål, som innebär stöd till dem som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. De målen har skjutits i bakgrunden till förmån för de tillväxtpolitiska målen. Förlängningen av hela utbildningar eller delar av utbildningar till reguljära arbetsplatser innebär visserligen en skräddarsydd utbildning för just det företag där utbildningen sker, anpassad till företagets ensidiga produktion, maskinpark, tekniska utveckling osv., men just därför blir utbildningen mycket smal och ensidig. Dessutom utsuddas stegvis gränserna mellan arbetsgivarnas och samhällets ansvar för fortoch vidareutbildning av de anställda. Fru talman!

Det borde ske genom åtgärder som syftar till att överbrygga utbildningsklyftorna och därigenom verka för ökad jämlikhet och social rättvisa. Därför borde utbildningen vara allsidig och bred, och den borde hållas på en så hög nivå som möjligt. Det var då det. Nu går generaldirektören i arbetsmarknadsstyrelsen Allan Larsson till attack mot hela utbildningsväsendet. Den kommunala vuxenutbildningen håller redan på att förvandlas till något slags serviceorgan åt näringslivet, och nu går Allan Larsson till attack mot gymnasieskolan. Gymnasieskolan måste anpassas till arbetsmarknaden, säger han. Det är bara några få som genomgår teknisk linje, och gymnasieskolan måste lösa detta problem genom att bättre anpassa sig till arbetsmarknaden. Allan Larsson är, fru talman, relativt blygsam. Varför nöja sig med bara gymnasieskolan? Varför kan han inte klämma till med grundskolan också? Varför inte kräva att företagsanpassningen skall ske redan i späd ålder och att den bör vara både värdemässig och attitydmässig. Dessutom kan vi av företagen begära en mer utförlig kravlista på vad för slags människor de önskar att skolväsendet skall skapa och skräddarsy åt dem. Det skulle vara mycket mer effektivt. Jag bara undrar, fru talman, vad de tusentals lärarna i gymnasieskolan skulle säga om Allan Larssons framtidsvisioner och vad för slags effekt sådana här tankar har på exempelvis Elver Jonssons liberala hjärterötter. Det första man måste lära ut är att ta vara på arbetstillfällena, även om de inte finns på hemmaplan. Man måste alltså vara beredd att röra på sig. Det får ungdomarna lära sig i tid. Tidigare i debatten har moderaten Bengt Wittbom och folkpartiets Elver Jonsson — liksom AMS generaldirektör Allan Larsson på sitt håll — ondgjort sig över borttagandet av startbidraget. Men då skyndade sig arbetsmarknadsministern att försäkra att det inte alls berodde på att regeringen har något emot flyttlasspolitiken, visst inte. Borttagandet av startbidraget genomförs bara av budgetmässiga skäl, inte på grund av något slags ideologisk svaghet från socialdemokraternas sida. Självklart ingår flyttningspolitiken i regeringens arbetsmarknadssträvanden. De ungdomar som till äventyrs är så pass otacksamma att de slutar en anställning på egen begäran straffas omedelbart genom att förlora mellan 6 000 och 7 000 kr. från A-kassan. Det går inte att tacka nej till ett erbjudet jobb. 80 96 av dem som tackar nej till ett sådant jobb blir faktiskt avstängda och förlorar ersättningen. Detta, fru talman, är de obegränsade möjligheternas och den stora personliga valfrihetens värld. Eller, som arbetsmarknadsministern uttryckte det i sitt inlägg, individens utveckling får alla tänkbara möjligheter och förutsättningar genom den förda arbetsmarknadspolitiken. Detta är alltså innehållet i arbetsmarknadspolitikens näringslivsanpassning. Den erbjuds i första hand arbetarklassens barn. För överklassens och makthavarnas barn går inte på de tekniska linjerna i gymnasieskolan som Allan Larsson så varmt förespråkar. Vänsterpartiet kommunisterna ser förändringarna av AMU:s verksamhet som ett led i raden av åtgärder för intimare samarbete mellan staten och kapitalet. Vi ser det också som ett led i en djupgående, accelererande och oroväckande korporativistisk process, där samhället spelar en alltmer aktiv roll när det gäller att stödja det privata näringslivets förändringar. Det privata näringslivets egna villkor och kalkyler får vara bestämmande för förändringarna, oavsett vilka sociala konsekvenser dessa förändringar får. Staten fungerar numera som ett instrument som garanterar individens fullständiga och oreserverade anpassning till industrins lönsamhetskrav. Därför skjuts arbetsmarknadsutbildningens fördelningspolitiska och sociala mål åt sidan, och arbetsmarknadsutbildningen omvandlas till ett serviceorgan för det privata näringslivet. Vpk anser att arbetsmarknadsutbildningen bör frigöras från den markanta företagsanpassning den har i dag. Den bör som en del av vuxenutbildningen verka för uppfyllelsen av fördelningspolitiska och sociala mål genom en allsidig och bred utbildning, som syftar till att överbrygga utbildningsklyftorna. Följaktligen bör målgrupperna för verksamheten i första hand vara de arbetslösa eller de som riskerar att bli det. En sådan grupp är de handikappade. Trots att ganska många olika slag av åtgärder har vidtagits genom åren för att stärka de handikappades ställning på arbetsmarknaden, har något egentligt genombrott i frågan ännu inte åstadkommits. Arbetsmarknadsstyrelsens statistik visar att antalet handikappade sökande ligger ganska konstant kring 30 000 och att det bara är ett par procent som får arbete. Arbetslösheten bland handikappade är mycket stor, och alltjämt förtidspensioneras unga människor. Åtgärderna för att stärka handikappades ställning på arbetsmarknaden har inte utvecklats på flera år. Regeringen har gömt sig bakom budgetunderskottet och vägrar göra något. För handikappade handlar det vanligtvis om arbete eller pension. Det sambandet innebär att det inte kostar samhället särskilt mycket, om ens något, att skapa arbetstillfällen för denna grupp. Från vpk:s sida har vi också tidigare hävdat, och upprepar i dag, att regeringen bör använda socialförsäkringsmedel för att skapa jobb åt funktionshindrade. Detta bör ingå i en arbetsmarknadsplan för handikappade, som bör utarbetas av regeringen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Fru talman! De övergripande frågorna, ungdomars arbetsmarknad och 25 mars 1987 arbetsmarknadsutbildning, har för vår del debatterats av mina partikamrater Lars Ulander och Bo Nilsson samt av arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon. Min uppgift i denna debatt är att ta upp frågorna om arbetsmarknadspolitikens medelsarsenal inkl. arbetslöshetsförsäkringen. Denna del av betänkandet har resulterat i 75 reservationer, och jag vill till att börja med yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer som fogats till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 11. Det är värt att notera att endast 5 av dessa 75 reservationer har samlat alla de borgerliga partierna. Med hänsyn till kammarens arbetssituation hänvisar jag till de utförliga skrivningar och utlåtanden över inlämnade motioner som finns i detta betänkande gällande medelsarsenalen och arbetslöshetsförsäkringen och tar i mitt anförande upp endast några principiellt viktiga frågor. Arbetsförmedlingarnas arbetsformer och resurser samt frågor som berör platsanmälan, liksom frågan om arbetsmarknadsverkets organisation, har under de senaste åren stått i debattens centrum. Det är naturligtvis viktigt att arbetsförmedlingarnas arbetsformer förnyas i ett i övrigt föränderligt samhälle. Detta har också skett i betydande grad, och arbetet med förnyelsen pågår för fullt. Förnyade arbetsformer och en ny organisation är bra, men inte nog. För att arbetsförmedlingarna skall kunna motsvara våra förväntningar, som förhoppningsvis också är människornas krav på en effektiv arbetsförmedling, så måste arbetsförmedlarna vara tillräckligt många, och de måste ha kännedom om alla lediga jobb och ha god kännedom om de förhållanden som råder ute på arbetsplatserna. De måste med andra ord stå med båda fötterna på jorden. Arbetsmarknadsverkets decentralisering av resurser till länen och kedjereaktionen på den regionala nivån skall kunna frigöra ca 400 tjänster för användning inom den platsförmedlande verksamheten. Utskottet tillstyrker dessutom regeringens förslag i budgetpropositionen om 250 nya förmedlingstjänster. Den föreslagna personalförstärkningen ger arbetsförmedlingen större möjligheter till ett mer aktivt, utåtriktat förmedlingsarbete mot både företag och de sökande. Utskottsmajoriteten ser det som en mycket viktig uppgift för arbetsförmedlingarna att de lediganmälda platserna kan tillsättas snabbt. Denna ståndpunkt borde ha delats av hela utskottet, men så är tyvärr inte fallet. Jag yrkar härmed avslag på reservationerna 7—-12 och 27-33. Starthjälpen har i år gett bränsle till en debatt ute i samhället och även i utskottet. Regeringens förslag om partiellt slopande av startbidrag ses av centerns representanter som en otillräcklig åtgärd, och de andra borgerliga partierna motsätter sig slopandet av starthjälp. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom regeringens förslag, eftersom åtgärden vidtas av besparingsskäl och för att möjliggöra en prioritering av regionalpolitiska insatser i samma budget. Det bör också betonas att det även i fortsättningen finns kvar flyttningsbidrag som ersätter faktiska kostnader för bohagstransport, sökande-, tillträdesoch hemresor, kostnader för återflyttning samt traktamenten och starthjälp för nyckelpersoner i stödom 81 råde. Faktiska kostnader i samband med flyttning kommer således även fortsättningsvis att ersättas. Sålunda yrkar jag med hänvisning till utskottets skrivning avslag på reservationerna 34—40. Arbetslöshetsförsäkringen, det kontanta arbetsmarknadsstödet och utbildningsbidrag berörs både i regeringens budgetproposition och i ett antal motioner. Regeringens förslag om höjning av dagpenningen inom arbetslöshetsförsäkringen har resulterat i tre olika motförslag från de borgerliga oppositionspartierna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i detta avsnitt, som innebär en högsta ersättning på 400 kr. per dag. Utskottet biträder också regeringens förslag om höjning av KAS till 140 kr. per dag och förslagen om höjning av utbildningsbidrag. I ett antal motioner har oppositionspartierna på nytt tagit upp frågan om reformering av arbetslöshetsförsäkringen. Samma eller liknande förslag debatterades så sent som i höstas här i kammaren. Jag hänvisar till utskottets skrivningar. Vi får anledning att återkomma till dessa frågor när den pågående utredningen har kommit med sina förslag. Utskottsmajoriteten vill inte heller medverka till de betydande nedskärningar av statsbidragen till kassorna och de kraftiga avgiftshöjningar för medlemmarna som vissa av motionsförslagen innebär. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 57-72.

Tiden medger tyvärr inte att jag fördjupar mig i vart och ett av dessa instrument. Utskottsmajoriteten har tolkat situationen så att det råder en bred politisk enighet kring kraven på fortlöpande och kraftfulla arbetsmarknadspolitiska insatser till dem som till följd av arbetshandikapp har svårigheter att få en anställning. Det faktum att drygt 40 20 av de arbetsmarknadspolitiska medlen för närvarande avser insatser för de arbetshandikappade talar för att uppslutningen finns där trots påståenden om något annat. Utskottsmajoriteten vill också betona vikten av tillräckliga personalresurser på våra arbetsförmedlingar när det gäller att finna lämpliga vägar till varaktiga arbeten även för de mest resurskrävande grupperna. Det är — vågar vi påstå — samhällsekonomiskt riktigt att arbeta på ett sådant sätt, för att inte tala om betydelsen för den enskilda individen. Herr talman! I övrigt rekommenderar jag arbetsmarknadsutskottets betänkande 1986/87:11 som handbok i det arbetsmarknadspolitiska vardagsarbetet och yrkar bifall till hemställan i betänkandet samt avslag på samtliga reservationer. Eftersom jag har någon minut kvar av min taletid vill jag ta tillfället i akt att något kommentera mina meddebattörers anföranden. Till Sonja Rembo vill jag säga att det enligt vår uppfattning är riktigt att samhället i sin helhet tar på sig bördan av arbetslösheten och inte bara den halvan av befolkningen som betalar till arbetslöshetsförsäkringen. Vi menar att detta skall gälla alla inkomsttagare oavsett inkomstslag. Sonja Rembo ställde frågan om vi är rädda för en utredning om allmän arbetslöshetsförsäkring. På det vill jag svara att vi i våra skrivningar har hänvisat till att en sådan utredning har skett. Denna utredning har emellertid inte resulterat i några förslag. Därför får vi avvakta den pågående utredningen och ta ställning med utgångspunkt i de förslag som denna utredning utmynnar i. Jag vill också nämna att det budgetförslag som vi behandlar i dag innebär en ökning av lönebidragsanställningarna totalt, dvs. utrymmet för lönebidragsanställningar blir större än tidigare. Jag vill instämma i det som Sigge Godin sade, nämligen att det inte räcker att enbart visa sympati för de förståndshandikappade för att förbättra deras situation. Det är därför som vi anser det vara så viktigt att satsa på en utökning av antalet arbetsförmedlare. Det är på detta sätt man också kan lösa frågorna praktiskt ute på fältet. Vi har dessutom föreslagit en utökning av antalet lönebidragsanställningar och en utökning av antalet platser i Samhällsföretag. Jag inbillar mig att båda dessa åtgärder även kan komma denna grupp till godo. Sedan säger Sigge Godin att småföretagen har en positiv miljö. Det lät mycket kategoriskt. Jag är så pass bevandrad inom den svenska industrin, i både små och stora företag av olika typer, att jag kan säga att det är litet farligt att påstå att allt är helt svart eller helt vitt. Typiskt för dagens debatt på dessa punkter har varit att Sigge Godin menar att socialdemokratin lämnar ut de svagaste genom att slopa starthjälpen. Görel Thurdin säger att det inte behövs någon starthjälp. Då har väl socialdemokraterna hamnat någonstans mitt emellan. Jag tror att detta kan vara en ganska lyckad väg att gå.

Herr talman! Lahja Exner för ett något märkligt resonemang när det gäller lönebidragsanställningarna. Hon menar att man genom att plocka bort 300 tjänster från de statliga lönebidragsanställningarna och föra över medel till Samhällsföretag skapar större utrymme för lönebidragsanställningar. Om Lahja Exner för detta resonemang fullt ut skulle det betyda att alla arbetshandikappade egentligen borde arbeta inom Samhällsföretag. Men det är ju ingen bra lösning. Jag tror inte att Lahja Exner menar att det skall vara på det sättet. Vi anser därför att man måste ha ett lönebidragssystem som knyts till den enskilde handikappade och inte till den arbetsgivare vederbörande har. På detta sätt kan det skapas lönebidragsanställningar inom hela arbetsmarknaden på de handikappades egna villkor. Lahja Exner säger att arbetslöshetsförsäkringen är hela samhällets ansvar. Men då borde ju Lahja Exner dra precis samma slutsats som de borgerliga partierna gör, nämligen att arbetslöshetsförsäkringen bör vara en allmän, obligatorisk försäkring. Då skall man inte ge sken av att det är en enskild privat försäkring som tecknas via de fackliga organisationerna. Det är faktiskt så det går till i dag. Den enmansutredning som är tillsatt har mycket riktigt, som Lahja Exner säger, inte kommit fram till något resultat. Denna utredning har en mycket svår uppgift, och den har fått begränsade direktiv. Den behöver sannerligen byggas ut med en parlamentarisk utredning om vi skall få ett riktigt grepp om hur vi skall klara den ekonomiska grundtryggheten vid arbetslöshet. I mitt tidigare inlägg kommenterade jag inte frågan om arbetsförmedlingarna, men jag tycker inte att Lahja Exner gav en helt riktig bild av det alternativ som vi moderater står för. Vi säger visserligen nej till ytterligare 250 tjänster, men det gör vi på mycket goda grunder. Det har nämligen lösgjorts så många tjänster i AMS till arbetsförmedlingen genom en decentraliserad verksamhet och genom den tekniska utvecklingen. Man bör därför ha mycket goda förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som finns. Vi har även alternativa förslag. Vi vill öppna möjligheterna för andra typer av arbetsförmedling — arbetsförmedlingar i privat regi, i kommunal regi, i organisationers regi, etc. Då kommer vi att få en effektivare arbetsförmedling. Det är detta som de moderata förslagen innehåller.

Herr talman! Beträffande den utökning av arbetsförmedlingspersonalen som regeringen vill ha talar Lahja Exner om 400 tjänster. Enligt AMS redovisning är det fråga om 200 tjänster, som man har flyttat ut i dag. Vi tycker det är väldigt positivt att man gjort denna utflyttning. Vi vill dessutom ha en snabbare utflyttning av tjänster från länsarbetsnämnder till arbetsförmedlingar, därför att det är där det praktiska arbetet utförs, och det är där det är viktigt att det finns många som arbetar. Sedan vill jag litet beröra ADB-stödet, som Sonja Rembo också var inne på. Man kan inte dra frågan i långbänk, utan man måste se till att arbetsförmedlingarna får den utrustning som de behöver. I betänkandet behandlas en folkpartimotion i vilken det talas om ombytessökande och hur man rationellt kan serva dessa. Varför har majoriteten i utskottet sagt nej till en effektiv metod, som inte speciellt mycket belastar personalen på förmedlingen? Enligt AMS ger slopandet av A-kassestämpling 50 tjänster. Alla på arbetsförmedlingarna vet att det sannolikt ger minst 100 tjänster. Vi tycker att arbetsförmedlingarna har fått betydande tillskott, varför vi inte behöver ge dem ytterligare 250 tjänster. Det är viktigare att sätta konkreta redskap i händerna på förmedlarna. Jag vill fråga: Varför avskaffar ni starthjälpen? Varför drar ni ner på lönebidragen hos de statliga myndigheterna? Varför drar ni bilstödet i långbänk? Varför säger ni nej till förslaget att föra över socialförsäkringspengar till förmedlingarna? Varför säger ni nej till vårt förslag om inbyggda verkstäder i Samhällsföretag? Varför säger ni nej till dessa åtgärder, när ni t.ex. vill öka resurserna på Samhällsföretagssidan? Det föreslog vi i fjol. Anta våra förslag i dag i stället, så att förmedlingarna får åtgärder att komma med. Det är detta som är det viktiga, inte att det sitter tjänstemän där. Arbetsförmedlarna måste få förutsättningar att arbeta. Det är verkligen det viktiga. När det gäller A-kassor vill jag ställa en fråga till Lahja Exner, och den = Prot. 1986/87:94 gäller fördelningen av avgifterna. Varför sade ni 1974 att det gick bra att 25 mars 1987 betala 20 26 i egenavgifter, när människorna hade det sämre ställt än i dag? Varför var det socialdemokratiska beslutet fel? Förklara för mig varför vi inte kan ha samma fördelning i dag.

Herr talman! Jag skall först och främst tala om arbetsförmedlingarnas resurser. Socialdemokraterna vill decentralisera resurserna till de olika arbetsförmedlingarna. Jag kan i och för sig förstå att ni måste göra det, eftersom det är en sådan snårskog av regler som arbetsförmedlingarna har att hantera, att de naturligtvis måste ha fler människor för att klara det. Vi från centerpartiet anser att man inte kan decentralisera bara resurser. Man måste också decentralisera ansvar och befogenheter. Skulle man göra det, skulle man inte behöva ha så många tjänster, för då skulle bedömningarna kunna göras ögonblickligen på arbetsförmedlingarna. Jag hävdar bestämt att grundtryggheten i det här trygga landet inte gäller alla. En tredjedel av de arbetslösa står utanför en arbetslöshetsersättning, som till största delen betalas med statliga medel. Avgifterna är dessutom inte lika höga för alla. Det borde de egentligen vara, när systemet mest betalas med statliga medel. Vi har föreslagit ett system, där man så att säga anpassar A-kasseavgifterna så att de blir ungefär lika stora. Det är rimligt, om man nu anser att systemet skall betalas med statliga medel. Då blir det en större rättvisa även för dem som omfattas av systemet." Jag anser inte heller att det finns någon grundtrygghet för de arbetshandikappade, eftersom de inte får del av Samhällsföretags sysselsättning. Vi vet att antalet arbetshandikappade ökar i detta land i dag. Lika många är utanför den sociala tryggheten i Samhällsföretag som det finns människor inom Samhällsföretags väggar. Så länge det är på det viset har vi alltså inte grundtrygghet för alla i det socialdemokratiska samhället.

Herr talman! Jag tänker i denna replik beröra två frågor. Den första gäller inskolningsplatserna. Nu kommer regeringen med förslag om inskolningsplatser, som kommer att kosta 250 milj.kr., för att skapa jobb åt arbetslösa ungdomar. Vad innebär detta förslaget? Det förutsätter att arbetsgivare får en viss ekonomisk stimulans för att anställa dessa ungdomar. Det innebär att arbetsgivare inte har tillräckligt med kapital eller ekonomiska resurser för att av egen kraft anställa folk. Regeringen känner sig tvungen att betala 250 milj.kr. till arbetsgivare för att de anställer arbetslösa ungdomar. Detta föranleder mig att ställa två frågor — egentligen tre, men jag kan aldrig tänka mig att socialdemokraterna ens i sin mest socialistiska stund via lagstiftning vill ålägga arbetsgivare att anställa arbetslösa ungdomar. Anser ni att privatkapitalet i dag ger alldeles för litet av vinster och alldeles för litet av ackumulerat kapital, så att företagen inte har råd att av egen kraft anställa dessa ungdomar? Om ni tycker, liksom moderaterna tyckt i alla tider och salufört sin ståndpunkt, att anställning i ett företag är beroende av lön — ju lägre lön man vill ha, desto lättare blir man anställd i företag - vill jag fråga er: Hur låga 85 borde lönerna vara för dessa ungdomar? Vad finns det för gränser när det gäller att avskaffa arbetslösheten bland ungdomarna? Hur mycket borde de i så fall få i lön? Det måste ni kunna ge svar på. I motsats härtill kan man fråga sig: Om kapitalets vinster inte är tillräckligt stora i dag, hur stora borde de vara för att företagen inte skulle behöva några statliga subventioner på lönesidan för att kunna anställa folk? Så länge ni som enda lösning på arbetslöshetsproblemet har kapitalets effektiva utveckling måste ni kunna ge svar på dessa frågor.

Herr talman! Det blir mycket på en gång. Jag vill påminna Görel Thurdin om den nya, aktiva roll som arbetsförmedlarna har i den nya organisationen med det nya sättet att arbeta. Görel Thurdin säger att antalet arbetslösa handikappade ökar. Vi vet att antalet varit ganska oförändrat under den senaste tiden. Men det kan också vara fråga om samma fenomen som på sin tid uppe i norra Sverige, när det öppnades arbetsplatser för kvinnor i trakterna. Så länge det inte fanns några jobb för kvinnorna anmälde sig kvinnorna inte på arbetsförmedlingen. Så fort ryktena spreds att arbete var på gång, uppstod det plötsligt en kö av kvinnliga arbetssökande. Det dröjde ganska länge innan man började skönja en minskning. Jag kan tänka mig att handikappade har ett förtroende för den politik som förs på detta område och som får en ganska bred uppslutning också i riksdagen. Därför söker man sig till arbetsmarknaden. Många av dem som tidigare inte ens vågat drömma om ett arbete gör det i dag. Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga: Visst har vi inom socialdemokratin fortfarande drömmar — drömmar om en bättre framtid för både de unga, de medelålders och de äldre. Det har vi fått många bevis för under den senaste tiden i vår offensiv för rättvisa, där människor verkligen har kommit fram med sina synpunkter på hur de vill se framtidens arbetsmarknad. Men erfarenheterna har också visat att när ungdomar i 20-24-årsåldern haft svårt att få varaktiga jobb på arbetsmarknaden, har det berott på brister i ungdomsutbildningen. Jag anser att möjligheten till inskolningsplatser kan öppna en dörr, så att de kan få in åtminstone ena foten på arbetsmarknaden, och förhoppningsvis kan detta också resultera i fasta anställningar.